Herr talman! Herr Takman har frågat mig om jag kan ge en redogörelse för regeringens hållning till frågan om suveräna staters rätt till nationalisering med speciell tonvikt på Chiles nationalisering av de amerikanska kopparbolagens tillgångar i Chile. Herr Takman har vidare i en interpellation till handelsministern frågat dels om handelsministern är beredd att ta initiativ till bildande av ett statligt handelsbolag för import av chilensk koppar, alternativt till inrättande av en statlig fond för förskottsbetalning av den chilenska kopparimporten till dess att de aktuella hindren undanröjts, dels om handelsministern vill medverka till att en skyndsam utredning görs och att förslag framläggs om sådan lagändring att händelser liknande Kennecottbolagets ekonomiska aggression mot Chile inte kan utspelas med svensk medverkan. Denna senare interpellation har överlämnats till mig för besvarande. Jag kommer att behandla de bägge interpellationerna i ett sammanhang. De båda interpellationerna liksom opinionsyttringar från olika organisationer under de senaste veckorna har till utgångspunkt de svårigheter som drabbat Chile i samband med nationaliseringen av landets koppargruvor och de anspråk som de tidigare ägarna synes vilja aktualisera i detta sammanhang. Den faktiska bakgrunden till frågorna är följande såvitt gäller Gränges Essem i Västerås träffade 1971 avtal med det statliga chilenska organet för marknadsföring av koppar, Corporaciöon del Cobre , om inköp av vissa kvantiteter koppar. Två sovjetiska fartyg väntades leverera sammanlagt 2 100 ton chilensk koppar vid månadsskiftet oktober/november i år. Av denna kvantitet härrörde 1 509 ton till ett värde av cirka 7 miljoner kronor från den gruva, ”El Teniente”, som före nationaliseringen kontrollerades av den nordamerikanska kopparkoncernen Kennecott Copper Corp. I samband med uppgifter om leveransen och dess påstådda lossning i Västerås inlämnade Kennecott den 27 oktober 1972 till tingsrätten i Västerås en stämningsansökan mot CODELCO och Gränges Essem samt begärde kvarstad på last och skingringsförbud beträffande köpeskillingen under samtidigt yrkande att Kennecott måtte förklaras äga bättre rätt till kopparn, alternativt köpeskillingen. Tingsrätten fann sig emellertid ej behörig att uppta denna stämningsansökan till prövning eftersom föremålet för tvisten vid denna tidpunkt ej befann sig på svenskt territorium, Kennecott återtog i samband härmed sin ansökan om stämning jämte säkerhetsåtgärder. Innan lasten anlänt till Sverige fick Gränges Essem den 2 november besked från CODELCO att man beslutat sända endast ett mindre parti om 140 ton till Sverige. Sedan Gränges Essem erhållit fraktdokumenten för detta mindre kopparparti lossades lasten den 8 november och införlivades helt med företagets lager i Västerås den 10 november, då en del redan började ingå i produktionen. Köpeskillingen nedsattes av Gränges Essem hos överexekutor i enlighet med bestämmelserna i lag 24 mars 1927 om gälds betalning genom penningars nedsättning i allmänt förvar. Denna stadgar bl.a. att gäldenär äger fullgöra betalning genom att för borgenärs räkning nedsätta beloppet hos överexekutor ”där ovisshet råder om vem av två eller flera som är rätt borgenär samt gäldenären icke skäligen kan anses pliktig att på eget äventyr bedöma, till vilken av dem betalningen skall erläggas”. Vidare sägs, att överexekutor — såvida borgenärerna ej blir ense därom — icke må till någon av dem utbetala det nedsatta beloppet ”förrän genom dom i rättegång, som en av dem anhängiggjort mot den andre — — —, eller genom förlikning eller på annat sätt blivit slutgiltigt avgjort vem som är rätt borgenär”. Såvitt känt har något formellt anspråk avseende äganderätten till kopparn ännu ej framställts till svensk domstol av vare sig Kennecott eller CODELCO. Regeringen har i ett meddelande till pressen den 13 november upplyst om att den via vår ambassad i Santiago de Chile mottagit en framställning om att svenska staten skall träda in som köpare av koppar från Chile när det gäller såväl vilande kopparkontrakt för sista kvartalet i år som framtida kontrakt. Det meddelades vidare att regeringen svarat den chilenska regeringen att staten skulle komma i samma rättsläge som enskild köpare, dvs. rättsliga åtgärder kunde vidtagas mot staten, och att staten givetvis inte har någon möjlighet att påverka domstolarnas agerande. Det syfte som den chilenska regeringen velat nå med sin framställan skulle sålunda inte realiseras. Det framhölls också att den svenska regeringen i olika internationella sammanhang uttalat att varje land har suverän rätt över sina naturtillgångar och att vi erkänner varje stats rätt att nationalisera egendom. Slutligen meddelades, att regeringen för närvarande överväger vilka möjligheter som finns att på annat sätt stödja Chile i landets besvärliga ekonomiska läge. De av herr Takman framställda interpellationerna aktualiserar olika frågor i samband med nationaliseringen av Chiles koppargruvor och de hinder som kan uppkomma för försäljning av chilensk koppar. Först skall jag något beröra den allmänna frågan om nationalisering av egendom, I ett tal som hölls den 19 augusti 1956 med anledning av Egyptens nationalisering av Suezkanalbolaget sade Östen Undén följande och jag citerar honom eftersom han i sin dubbla egenskap av utrikesminister och folkrättslärd kunde uttala sig med särskild sakkunskap: ”Det har ofta förekommit under detta århundrade att en stat genomfört förstatligande av privata företag. Frånsett de omfattande nationaliseringar som företagits i samband med revolutionära omvälvningar — t.ex. i Ryssland, Kina och övriga kommunistländer — har under normala, fredliga tider jordegendom, företag eller hela industrigrenar ibland på vanlig lagstiftningsväg överförts i statlig ägo. Så har skett i England, Frankrike och annorstädes. Att även utländska int berörts har naturligt nog inte kunnat undgås. Den internationella rätten har inte ansetts kränkt om utlänningars egendom drabbas av nationalisering, förutsatt dock att skälig ersättning lämnas. Vad därmed skall förstås har rimligt nog varit föremål för delade meningar.” Kort uttryckt: Enligt folkrätten möter inte något principiellt hinder mot att en stat nationaliserar utländsk egendom under förutsättning att skälig ersättning lämnas för egendomens värde. Detta har inte bara stöd i den folkrättsliga sedvanerätten utan återspeglas också i olika traktater Sverige har som bekant efter senaste världskriget slutit en hel rad s. k ersättningsavtal med stater i Östeuropa i anledning av att dessa nationaliserat svensk egendom. Alla dessa avtal har det gemensamt att de inte ifrågasätter staternas suveräna rätt att nationalisera egendom samtidigt som de fastställer den ersättning som skall utgå för nationalise rad egendom på svenska händer. Sverige har dessutom i FN röstat för en rad resolutioner och gjort uttalanden, där dessa principer kommit till uttryck. Jan kan här nämna generalförsamlingens resolution 1803 från år 1962, vars fjärde operativa ”Nationalisering, expropriering eller rekvisition måste grundas på hänsyn till det allmänna bästa , säkerhet eller nationellt intres: som erkännas stå över rent individuella eller privata inhemska och utländska intressen. I sådana fall skall ägaren erhålla lämplig ersättning, enligt gällande regler i den stat som vidtagit åtgärden samt i överensstämmelse med den internationella rätten. Då ersättningsfrågan ger upphov till tvist, skall nationell jurisdiktion först utnyttjas. Efter överenskommelse mellan suveräna stater och andra berörda parter bör Dessa allmänna principer är naturligtvis vägledande för regeringen i dess inställning till de nationaliseringsåtgärder som Chile företagit gentemot de amerikanska kopparföretagen. Vad sedan gäller den i herr Takmans andra interpellation framställda frågan huruvida regeringen är beredd att bilda ett statligt handelsbolag för import av chilensk koppar, alternativt inrätta en statlig fond för förskottsbetalning av den chilenska kopparimporten till dess att de aktuella hindren undanröjts, vill jag framhålla följande. Mellan Kennecott och CODELCO föreligger en rättstvist. Den svenska importören har i det aktuella fallet deponerat köpesumman hos överexekutorn för att skydda sina intressen i denna rättstvist. Om ett statligt bolag skulle bildas för import av chilensk koppar skulle det komma i samma rättsläge som enskild köpare och rättsliga åtgärder skulle alltså kunna vidtagas mot det. Statlig kopparimport av denna typ skulle sålunda inte undanröja de föreliggande rättsliga problemen. Vad beträffar inrättande av en statlig fond för förskottsbetalning av den chilenska kopparimporten gör sig principiellt samma synpunkter gällande. Slutligen berör herr Takman möjligheten av en sådan lagändring att händelser liknande den nu relaterade inte kan utspelas med svensk medverkan. Svaret är att regeringen inte avser att tillsätta någon utredning för ändring av de lagregler som kan vara av betydelse i detta sammanhang och som är av allmängiltig natur. Det är nämligen här fråga om ett helt komplex av lagar, uppbyggda utifrån de principer som är grundläggande för vår rättsordning och berörande en rad av samhällslivets och det ekonomiska livets områden. Det finns, herr talman, en utbredd sympati i vårt land för Chile i samband med de svårigheter som dess kopparexport nu utsättes för. Som framgått av mitt svar erbjuder emellertid de av herr Takman rekommenderade åtgärderna ingen rimlig väg för Sverige att lindra dessa svårigheter. Jag vill emellertid understryka vad som framhölls redan i regeringens meddelande den 13 november, nämligen att vi överväger vilka möjligheter som finns att på annat sätt stödja Chile i landets besvärliga ekonomiska läge. Närmast prövas åtgärder på exportkreditgarantiernas område.
Herr talman! Jag får tacka för svaret, som tyvärr går i en helt annan riktning än jag hoppades när jag ställde den första interpellationen den 18 oktober. Den andra interpellationen, till handelsministern, ställdes den 15 november efter att regeringen den 13 november hade antytt att den stod maktlös eller kraftlös eller bådadera inför det här fallet. Chilenarna står undrande inför det ”naturliga konspirativa samförstånd som finns mellan de stora industrimakterna”. Detta konstaterade den franska tidningen Le Monde i en ledare den 13 oktober 1972. Det tt på mina två interpellationer om den chilenska kopparn kan Svar jag bara förstärka denna undran, inte bara hos chilenarna utan också hos en upplyst svensk opinion och hos framstegsvänliga människor världen över.

Jag hade tillfälle tala inte bara med ledare för regeringspartierna utan också med framträdande representanter för den kristna demokratiska oppositionen. Jag hade tillfälle att sätta mig in i vilka enorma ansträngningar som regeringen Allende gjort och gör för att bekämpa massfattigdomen och för första gången möjliggöra för de chilenska arbetarna och bönderna att leva en människ ovärdig tillvaro. Jag hade också tillfälle att höra om biståndet från Sovjetunionen och andra socialistiska industristater och de stora förhoppningar som knöts till Sverige och den svenska regeringen.

I andra åren att, som det heter i dokument uttrycktes stort missnöje med att officerskåren var patriotisk och inte gick dessa utländska intressen till handa. Kennecottaffären och den handelsblockad som inletts i Västeuropa mot Chile kan inte ses isolerade från dessa och andra kända fakta. Först Frankrike, sedan Holland och nu också Sverige är engagerade i den aktion som det USA-baserade multinationella bolaget Kennecott har inlett för att stoppa exporten av den chilenska kopparn, som under många år gett Chile 4 4 av dess exportinkomster och som utgjorde en källa till förhoppningar om en snabb ekonomisk utveckling. Jag har ingen möjlighet att på egen hand och utan den tid som krävs lägga fram ett material för att ifrågasätta den redogörelse som utrikesministern här har lämnat om de juridiska frågorna. Men redan en flyktig blick i standardverken om dels internationell privatoch processrätt, dels de folkrättsliga principerna beträffande staters immunitet ger vid handen att rättsläget i det aktuella fallet ingalunda är klart. Jag utgår ifrån att detta också är anledningen till att Kennecotts svenska representant ännu inte lagt fram någon plädering för sina yrkanden. Men alla vet att det väsentliga här inte är en juridisk utan en politisk fråga. Det väsentliga är om Chiles folk och folken i andra underutvecklade länder skall ges reella möjligheter att i eget intresse utveckla och utnyttja sina naturtillgångar.

Han ställde sig frågan hur den skulle finansieras och sade klart ut att det kunde behövas en särskild beskattning för att Sverige skulle uppfylla det s.k. enprocentsmålet. I runt tal skulle detta enprocentsmål innebära att Sverige använde två miljarder kronor om året för u-hjälp mot 1 250 miljoner för budgetåret 1972/73.

Jag vill inte nu ta ställning till om detta är korrekt; jag skall över huvud taget inte nu ta upp denna stora fråga om biståndet och om folkopinionen. Jag vill bara erinra om att Gunnar Myrdal i boken Politiskt manifest om världsfattigdomen, som utkom i svensk översättning 1970, ägnade flera kapitel åt handelspolitiken och gång på gång slog fast att de utvecklade kapitalistiska ländernas handelspolitik nästan systematiskt motverkar de underutvecklade ländernas ansträngningar att resa sig ur sin underutveckling. Det bör för övrigt vara allmänt känt vid det här laget att FN:s världshandelskonferens — UNCTAD — som första gången ägde rum 1964 och tredje gången våren 1972, denna gång i Santiago de Chile, skjutit råvarupriserna och handelshindren i förgrunden. Prissättningen på de underutvecklade ländernas råvaror och avsättningsmöjligheterna för deras produkter på de utvecklade ländernas marknader har varit centrala frågor vid UNCTAD I, II och III. Vid de bägge senare konferenserna har Sverige på dessa punkter i regel gett sitt stöd åt de underutvecklade ländernas krav. Sveriges representanter har också alltmer understött kravet på genomgripande inrikespolitiska reformer i u-länderna. Det finns ett tal, som ofta citeras, bl.a. i Gunnar Myrdals bok, av dåvarande svenske industriministern Krister Wickman, som vid OECD:s ministermöte i Paris den 14 februari 1969 sade bl.a. följande: ”För de flesta u-länder består den avgörande uppgiften i att skapa nya ekonomiska och sociala strukturer ägnade att främja utvecklingen. Denna uppgift måste utgöra en hörnsten i utvecklingsstrategin, och industriländerna måste vara beredda att inte bara acceptera en sådan utveckling utan också positivt bistå de u-länder som lägger särskild vikt vid denna svåra uppgift.” Chile är verkligen ett exempel, som från alla synpunkter — inte minst denna — förtjänar att belysas närmare. Ta t.ex. prissättningen på kopparn. Efter att ha legat stabilt under fem år i följd sjönk kopparpriset kraftigt under 1971, regeringen Allendes första år. Det har sjunkit från i genomsnitt omkring 65 cent per pund under åren före den nuvarande regeringens tillträde till sannolikt omkring 45 cent pundet för närvarande. Varje cents prissänkning betyder mellan 12 och 15 miljoner dollar per år. Tjugo cents prissänkning per pund betyder i runt tal en minskning av den årliga exportinkomsten med 240 å 300 miljoner dollar eller i runt tal 1250 miljoner kronor, alltså exakt samma belopp som hela den svenska u-hjälpen till alla länder under innevarande budgetår! Under år 1970 producerade Chile 685 000 ton koppar — praktiskt taget allt för export.

Chile har inte begärt någon välgörenhet av vårt land. Om Chile utan störning av multinationella företag kunde exportera sin koppar hit, så skulle detta i rena pengar betyda många gånger mer än det mest generösa u-landsbistånd. Det är i hög grad anmärkningsvärt att ett svenskt bolag, sränges Essem, medverkat i Kennecotts ekonomiska aggression mot Chile genom att deponera betalningen för kopparn hos en ovidkommande myndighet. Och det är minst lika anmärkningsvärt att den svenska regeringen inte omedelbart vidtog åtgärder för att säkra importen av chilensk koppar och därmed ge Chiles regering och folk det mest verkningsfulla bistånd som kan tänkas, ett bistånd som därtill inte skulle kosta svenska skattebetalare ett öre utan tvärtom vara till gagn för sysselsättning och ekonomi också i vårt land. Sverige behöver importera betydande kvantiteter koppar, och det är kanske inte alldeles riskfritt att utmana det land som har de största kända koppartillgångarna. Jag nämnde i en av interpellationstexterna att de fyra stora kopparexporterande länderna, Chile, Peru, Zambia och Zaire, kan tänkas komma överens om motåtgärder. Jag vädjar till utrikesministern att snabbt ompröva denna fråga, som verkligen är en stor fråga från både principiell och praktisk ståndpunkt Ett statligt handelsbolag för import av chilensk koppar skulle kunna verka utan sidoblickar mot mäktiga multinationella företags konspirationer. Om det av någon anledning är mera lämpligt att inrätta en statlig fond för förskottsbetalning av kopparimporten från Chile, så borde en sådan åtgärd inte vara svårare att genomföra än de investeringsgarantier, som sedan några år har ordnats för svenska bolag som investerar i u-länderna. Samtidigt borde en utredning komma till stånd och förslag framläggas om sådan lagändring, att sådana händelser som Kennecott bolagets ekonomiska aggression mot Chile inte kan genomföras med svensk medverkan. I amerikansk press har det klart utsagts att dessa juridiska manövrer är ett nytt genialt operationssätt för multinationella bolag som önskar få modiga och hederliga regeringar i underutvecklade länder på knä.

Herr talman! Jag vill något återkomma i denna debatt, eftersom jag tidigare hade ett meningsutbyte med handelsministern, där han bl.a. hänvisade till den kommande interpellationsdebatten. På den korta stund vi hade att diskutera behandlade handelsministern i huvudsak de juridiska komplikationerna i ärendet. Såsom frågorna har utvecklat sig är det riktigt att huvuddelen av diskussionen har handlat om juridik. Det är naturligtvis viktigt att vi slår fast den grundläggande principen, att vi skall följa gällande lagstiftning och låta de juridiska procedurerna ha sin gång.

Jag utgår från att vi är överens om svaret på den punkten. Jag behöver bara citera vad utrikesministern säger på s. 52 i bilaga 5 till årets statsverksproposition: ”Den chilenska utvecklingspolitiken har fått en klar inriktning på sociala och ekonomiska förbättringar för de breda folkgrupperna.

Då gäller det för oss att välja handlingslinje, även om det kan vara litet besvärligt. Jag har ingenting att invända mot de tolkningar som gjorts av det svenska handlandet och vår inställning till nationalisering, t.ex. röstförklaringen vid UNCTAD-konferensen, då vi inte stödde de latinamerikanska ländernas resolution, om jag minns rätt, på grund av att där inte framgick att man vid en nationalisering måste förhandla om ersättningsfrågorna. Men kravet på oss går därutöver. Frågan är då: Finns det några andra vägar för oss att stödja Chile? Jag vill ställa samma fråga till utrikesministern som jag ställde till Kjell-Olof Feldt men inte fick svar på. Om utrikesministern upplever att samtliga de förslag som herr Takman ställt för att försöka komma till rätta med dessa problem inte är genomförbara, tycker jag att vi klart bör kunna överväga åtgärder för att öka biståndet till Chile utan att fördenskull hårt knyta samman detta med den uppkomna konfliktsituationen.

den chilenska staten skadeslös. Ett handlande av den karaktären, utan en direkt koppling till den aktuella juridiska tvisten, skulle mycket väl
Herr talman!

Det är viktigt att vi i den här debatten gör klart för oss var vi står i fråga om bedömningen av möjligheterna att realisera de — om jag får kalla dem så — Takmanska förslagen. Vi har företagit en mycket noggrann prövning av förslagen. De är delvis likartade de förslag som har framställts av den chilenska regeringen för vår prövning. Vi har gjort en mycket noggrann och seriös prövning och kommit till den uppfattningen utan att den, dess värre, får jag väl säga, lämnar något spår av tveksamhet hos oss själva — att dessa vägar icke är framkomliga, icke skulle leda till de av Chile önskade resultaten. I och för sig skulle jag kunna utveckla denna argumentering mera i detalj, men låt mig bara säga som ett exempel på vad som skulle kunna bli följden av exempelvis inrättandet av ett statligt handelsbolag som skulle ta hand om kopparimporten till Sverige. Det är fullt möjligt att det amerikanska bolaget i detta läge skulle begära själva kopparen i kvarstad. Den chilenska kopparimporten till Sverige skulle då resultera i ett växande kvarstadsbelagt kopparlager i Sverige, icke tillgängligt för svensk produktion eller svensk konsumtion, Vi kan beklaga att rättsläget är sådant, men detta är en möjlig verkan av rättsläget. Då har vi dragit den slutsatsen, att om vi vill stödja Chile måste vi välja andra vägar än herr Takman har anvisat. Jag tycker det är rätt allvarligt att herr Takman beskriver slutsatsen av vår analys i det här fallet med att vi kryper bakom formella argument och att vi, som han säger, tillsammans med Holland och Frankrike engagerar oss i en bojkott. Att följa de rättsregler som gäller är inte att krypa bakom formella argument. Det är ett allvarligt menat allmänpolitiskt ställningstagande. Vi har ett rättssystem i det här landet; även om detta rättssystem får konsekvenser som vi i det enskilda fallet inte gillar, har vi icke någon ambition eller avsikt att sätta detta rättssystem ur funktion. Det är möjligt att herr Takman tycker att om en domstol dömer på ett sätt som inte passar regeringen, bör regeringen överta domstolens avgörande. Detta är dock en konsekvens som är helt orimlig för oss. Jag skall motstå frestelsen att falla in i en gammal diskussion här, och i stället utgå från att det för herr Takman — och i varje fall för riksdagens ledamöter i övrigt — är självklart att en sådan politik skulle vara omöjlig. Vårt ställningstagande är inte baserat på formella argument. Det är 62 uttryck för fundamentala grundsatser som vi icke kommer att ändra och som vi icke bör ändra. Viljan att stödja Chile inte bara kvarstår utan ökar i den situation som råder. Jag tycker därför att det är mera konstruktivt att pröva vilka andra möjligheter vi har att realisera de mål som vi har ställt upp för vår politik. Det är litet egendomligt att herr Takman rätt utförligt redovisar Sovjetunionens biståndspolitik gentemot Chile men i sin framställning icke låtsas om att Sverige såsom hittills enda västliga land bedriver en aktiv biståndspolitik visavi Chile. Jag är glad över det engagemang som herr Olof Johansson inför denna något glesa församling visar gentemot Chile. Det hade varit bra om herr Johansson haft större framgång med att förmedla det engagemanget till sitt eget parti. Vi diskuterade i våras om Chile skulle föras upp som huvudmottagarland för svenskt bistånd. Mot regeringens förslag reserverade sig centerpartiet och även folkpartiet, som krävde att man åtminstone skulle skjuta på frågan om bistånd till Chile fram till 1973 års riksdag. Hade mittenpartierna fått framgång med den reservationen, skulle det bistånd som vi i dag ger Chile icke ha varit möjligt. Det bistånd som vi ger är delvis detsamma som det Sovjetunionen ger, men nämner man Sovjetunionen bör man i Sveriges riksdag också kunna nämna Sverige. Vi lämnar fria och obundna biståndskrediter — man kan uttrycka det så att det är krediter i hårdvaluta. Detta är ett mycket viktigt politiskt ställningstagande, som i hög grad har uppmärksammats. Om Sveriges politik kan sägas ha väckt förvåning, gäller den förvåningen inte att Sveriges politik gentemot Chile skulle vara präglad av likgiltighet eller anpassning till andra intressen, utan det som kan ha väckt förvåning i vår biståndspolitik gentemot Chile är styrkan i det svenska aktiva engagemanget. Detta gäller även i hög grad Chiles egen regering. Vi har alltså avtalat om krediter, och jag skulle tro att de till större delen redan är utbetalade. Vi har i internationella organ i hög grad hävdat Chiles liksom andra länders rätt att nationalisera. Vi har i Världsbanken och vid kontakter med den interamerikanska utvecklingsbanken försökt driva Chiles intressen — dess värre utan framgång. Vi har vid UNCTAD konferensen och senast häromdagen i FN åter givit Chile vårt politiska stöd. Jag nämnde i mitt interpellationssvar att vi också prövar möjligheten att i det akuta läge som har uppstått ge exportkreditgarantierna en vidgad användning för att lätta Chiles ekonomiska besvärligheter. Det arbetet är i det närmaste slutfört. Att vi måste vidta särskilda åtgärder i detta fall har samband med att exportkreditgarantierna i deras nuvarande utformning är konsumerade för Chiles del. Skall exportkreditgarantier kunna ges i fortsättningen till Chile krävs det en speciell insats från regeringens sida. Denna speciella insats har tekniskt den formen att de risker som är förknippade med en fortsatt garantigivning belastar biståndsanslaget. Det är på den grunden som jag i dag på regeringens vägnar kan utfästa ett stöd till Chile för en import av storleksordningen 100 miljoner kronor.

Herr talman! Jag borde kanske litet mera klart ha sagt ifrån vad jag tänkte om den svenska biståndspolitiken gentemot Chile också här. Jag har antytt det nu, och jag har nämnt det i min interpellation den 18 oktober, där jag sagt: ”Det bistånd som Sverige gett eller ställt i utsikt åt 23 november 1972 ma Inf : — - kronor och löper på 50 år, är självfallet högt uppskattat. Ett klart besked Ang. staters rätt att om att Sverige också verkar för att Chile skall ha fri tillgång till den nationalisera natursvenska marknaden i fråga om försäljningen av koppar skulle i nuvarande tillgångar, m.m. situation betyda ännu mera än det direkta bistånd som Sverige ger och Chile, nu senast en utvecklingskredit som uppgår till 24,2 miljoner planerar att ge.

Det är ju i själva verket kopparembargot det gäller här en blockad mot den chilenska förbindelser som vi skulle hjälpa Chile mest. kopparexporten som drabbar landet oerhört hårt.

Det hade man nu lyckats förhandla ned till 200 miljoner dollar om året, alltså I miljard svenska kronor om året. Men varje vecka som går måste betyda en oerhörd påfrestning för Chiles ekonomi. Samtidigt måste man importera stora mängder livsmedel — man har ju haft ett mycket ålderdomligt agrarsystem som man nu har ändrat på genom exproprieringen av mer än 3 miljoner hektar mark, de gamla latifundierna som nu brukas av tidigare jordlösa bönder. Fortfarande måste man som sagt importera stora mängder livsmedel, bl.a. större delen av den mjölk som man ger till de chilenska barnen. Alla chilenska barn under 15 år fi effektivt medel att förebygga den undernäring som varit så allmän i Chile sedan ett par år en halv liter mjölk om dagen, ett under alla år. Beträffande den juridiska sidan har jag inte på något sätt antytt vare sig i interpellationerna eller i mitt anförande här att vi i Sverige skulle frångå principerna för det rättssystem vi har i det här fallet. Jag kan mycket väl tänka mig att domstolarna får fortsätta att behandla det här, även om jag tycker att det är en enbart politisk fråga, som inte borde falla inom exempelvis Västerås tingsrätts kompetensområde. Men det var just för att ge regeringen en möjlighet att handla samtidigt som det juridiska maskineriet arbetar som jag kom med dessa konstruktiva förslag för en snabb lösning av frågan om kopparimporten. Jag tror att ett statligt bolag skulle ha kunnat bildas mycket snabbt.

Tyvärr bryter nu det praktiska händelseförloppet mot denna principiella inställning, och det var det jag ville påtala och helst göra någonting åt. Jag vill sluta mitt anförande med att säga att den här frågan, även om den främst i allra högsta grad angår det chilenska folkets breda lager, också angår svenska folket, och inte minst metallarbetarkåren om det blir brist på koppar här. Den angår tydligen också finansiella kretsar. Jag kan nämna att den engelska facktidningen Financial Times den 5 oktober antydde att den osäkerhet som beslutet om kvarstad eller skingringsförbud i Frankrike hade vållat inte bara var till skada för Chile. Jag skall citera det avsnittet av artikeln i Financial Times: ”Köpare som är beroende av den chilenska kopparn kan tänkas bli något nervösa inför utsikten att juridiska bråk skall stoppa frakter, som redan antas vara föremål för vissa förseningar. Om Kennecott driver sin kampanj vidare kan teoretiskt den situationen uppstå att endast kommunistblockets länder skulle vara villiga köpare av chilensk koppar under det att västvärldens köpare finge se sig om någon annanstans för sina behov tills frågan hade lösts. Det finns ingen brist på alternativa kvantiteter för närvarande, men Chile är verkligen en mycket betydelsefull exportör. Enligt World Bureau of Metal Statistics var Chile 1971 världens ledande kopparexportland med en försäljning av omkring 680 000 ton koppar i alla former. Varje avbrott eller omdirigering av den chilenska koppartillförseln skulle få vittgående konsekvenser.” Jag tror att det kanske också skulle ge regeringen litet råg i ryggen om den svenska storfinansen insåg situationens allvar och började agera i annan riktning än Gränges Essem har agerat i det här fallet.
Herr talman! Utrikesministern menar att det skulle finnas något motsatsförhållande mellan mitt agerande här och vårt ställningstagande i samband med biståndsdebatten senast. Jag uppfattar uppriktigt sagt inte frågan på det sättet. Valet av huvudmottagarländer är en fråga om en långsiktig prioritering. Dessutom har vi i dag en konkret konfliktsituation på handelsområdet som det gäller att lösa.

Det är väl också en varning till stora multinationella företag på sikt även om det inte är färdigorganiserat ännu. Det finns hopp om att marknaden skall kunna fungera något mera balanserat i framtiden. Det finns naturligtvis anledning att med tillfredsställelse hälsa det mera konkreta besked som utrikesministern gav beträffande biståndets innehåll.

Herr talman! Jag vill först säga till herr Olof Johansson i Stockholm att den fråga vi diskuterar i dag har ett icke obetydligt samband med frågan om biståndet till Chile som vi diskuterade i våras. Herr Johansson säger att det då gällde en långsiktig fråga och nu gäller det en akut kris. Chile har nog dess värre, herr Johansson, befunnit sig i en kris under en längre tid än den som ligger efter Kennecottbolagets aktion i september. Krisen var uppenbar när vi diskuterade den här frågan i våras. Jag är glad att kunna säga att jag delar Olof Johanssons synpunkter i den här frågan. Det hör till den inrikespolitiska bilden av Chilefrågan att herr Johanssons eget parti inte har varit lika tveklöst — för att nu använda ett understatement — som herr Johansson själv är. Slutligen vill jag säga till herr Takman att i vår inställning till Chile står vi varandra mycket nära. Jag förstår inte vad det skall tjäna till att, som herr Takman gör, försöka låtsas som om vår bedömning av handelsbolagsfrågan skulle vara betingad av andra skäl än vi har redovisat, nämligen att detta icke är en möjlig eller effektiv åtgärd för att nå de mål om vilka vi är överens. Herr Takman har icke på någon punkt tillbakavisat mina argument. Han säger att det visst går att göra en proposition på en vecka. Ja, det är ingen konst att skapa ett sådant här bolag på en vecka. Det är inte däri problemet ligger. Problemet är att det bolaget är underkastat precis samma rättsliga bestämmelser som vilket annat importföretag som helst här i landet. Det är anledningen till att vi inte har funnit det meningsfullt att gå vidare på herr Takmans väg. Vad Sverige kan göra som nation är att driva sin biståndspolitik vidare, öka dess effekt med bl.a. den åtgärd som jag har aviserat i dag, driva frågan vidare i internationella organisationer. Det finns inslag i bilden som visserligen inte gör den särskilt ljus men visar att den inte är så entydigt mörk som den kan verka. Jag tänker inte så mycket på att andra bolag agerat på annat sätt än Kennecott har gjort. Anaconda, ett icke oviktigt företag, har icke vidtagit liknande åtgärder som Kennecott har gjort; de kan komma att göra det men det vill jag inte fästa något större Hos väldigt många fordringsägare mot Chile i den västliga världen finns naturligtvis ett intresse av att få betalt för utestående fordringar. Men hur skall Chile kunna betala sina skulder eller över huvud taget kunna föra en rimlig diskussion om en fortsatt konsolidering, som rätt snart måste bli aktuell, om Chile samtidigt berövas möjligheten att tjäna in den valuta som behövs? I den värld som i stort sett är Chiles motpart i det här fallet kommer kanske inte intressena att vara identiska, och man kan hoppas att den omständigheten verkar till Chiles favör.
Herr talman! Jag vågar inte ge mig in i en debatt om de juridiska historierna. De få jurister jag haft tillfälle att tala med har ansett — utan att ha närmare studerat frågan — att om Gränges Essem inte hade deponerat pengarna hos överexekutorn så hade det funnits mycket små möjligheter för Kennecotts ombud att över huvud taget göra något åt den här affären. Jag vågar inte säga hur det ligger till. Men det är uppenbart att rättsläget här är ett annat än i Frankrike, där man tydligen kunde åstadkomma ett skingringsförbud medan lasterna fortfarande var på väg dit. Det förhållandet att Kennecotts ombud fortfarande inte har inlett något domstolsförfarande här tyder väl på att man är ganska kall om fötterna. Och jag föreställer mig att den opinion som utvecklas här i landet kommer att göra det ännu kallare om fötterna. Den här affären ger verkligen en god belysning över de multinationella företagens operationsmöjligheter. Till sist vill jag säga att jag har ansträngt mig för att inte använda de sarkasmer som det onekligen finns möjlighet att uttala när det gäller att åskådliggöra den här affären i verkningsfull kontrast mot de deklarationer som har förekommit vid högtidliga tillfällen. Jag känner ju till den inställning som utrikesministern har till Chile, och jag är liksom herr Olof Johansson i Stockholm glad över det meddelande som utrikesministern lämnade om den hjälp som ställs i utsikt. Jag tror i likhet med herr Olof Johansson att här finns en stor majoritet för mycket vidsträckta biståndsåtgärder till Chile. Framför allt tror jag att det finns en mycket stor folklig opinion för att göra något åt de multinationella företagens operationer och för att öppna marknaderna för störningsfria och omfattande reguljära affärsförbindelser mellan Chile och Sverige.
Herr talman! Jag känner mig fortfarande inte särskilt hårt träffad, om ens något, av den argumentation beträffande huvudmottagarländer som utrikesministern anförde. Jag tar i stället fasta på det positiva besked utrikesministern har givit och att vi tycks vara överens i princip i sakfrågan. Låt oss återkomma till diskussionen om systemet med huvudmottagarländer senare. Som alla vet gäller ju den diskussionen om det är någon mening med ett huvudmottagarländersystem som uttryck för den prioritering vi gör när det gäller nivåerna för vårt u-landsbistånd. Herr Takman citerade förut vad Arne Geijer yttrat i en tidigare biståndsdebatt. Han rekommenderade ju en särskild skatt för ändamålet. Då blir man litet mera pessimistisk inför frågan hur många huvudmottagarländer man så att säga kan kosta på sig.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att komma till rätta med de långa väntetiderna och övriga brister i samband med ansökan om anstånd med fullgörande av värnplikt. Centralt organ för inskrivning och personalredovisning inom krigsmakten är sedan den 1 juli 1968 värnpliktsverket. För den regionala inskrivningsverksamheten och för personalredovisningen finns nio truppregistreringsmyndigheter. Övergången till nytt regionalt redovisningssystem med ett fåtal truppregistreringsmyndigheter genomfördes den 1 juli 1971. Dessförinnan skedde personalredovisningen vid ett 60-tal militära förband och staber. Beslut om anstånd med tjänstgöring enligt 27 & 1 mom. värnpliktslagen, dvs. fredsutbildning, meddelas av truppregistreringsmyndighet efter ansökan av den värnpliktige. Anser sig truppregistreringsmyndigheten inte kunna bifalla ansökningen skall myndigheten med eget yttrande överlämna handlingarna till värnpliktsverket, som beslutar i ärendet. Har värnpliktsverket lämnat en anståndsansökan utan bifall, kan verkets beslut överklagas genom besvär till en särskild nämnd, värnpliktsnämnden, inom två veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Värnpliktsnämnden är sista instans i dessa ärenden, och talan mot nämndens beslut får således inte föras. Enligt 1969 års kungörelse om värnpliktigas tjänstgöring m, m. kan anstånd med att börja tjänstgöring eller att fullgöra påbörjad tjänstgöring beviljas värnpliktig som visar att tjänstgöringen skulle medföra avsevärt avbräck i påbörjade studier eller vålla väsentlig olägenhet i hans arbete eller bereda honom eller nära anhörig till honom väsentliga svårigheter. I kungörelsen finns också särskilda bestämmelser om anstånd för bl.a. vissa tjänstemän eller sakkunniga i internationella organisationer och värnpliktiga som är anställda ombord på svenskt handelsfartyg i näreller fjärrfart eller som tillhör samebefolkningen. Den som söker anstånd skall bifoga nödvändiga intyg för att styrka sitt anståndsbehov. Anstånd av studieskäl skall sålunda styrkas med studieintyg. Av värnpliktsverkets tillämpningsföreskrifter för handläggning av anståndsärenden framgår vidare bl.a. följande: Innan beslut fattas i ärende där det åberopas olägenhet i värnpliktigs arbete, skall truppregistreringsmyndighet inhämta yttrande från länsarbetsnämnden. Åberopas personliga eller ekonomiska förhållanden inhämtas yttrande från lokal och regional socialvårdsmyndighet. Ärenden som bör avgöras efter yttrande från central myndighet överlämnas till värnpliktsverket för handläggning. Värnpliktsnämnden i sin tur gör i många fall egen utredning, som ofta har formen av kontakter även med lokala myndigheter. Det är självklart att en handläggning som omfattar tre instanser kan ta relativt lång tid. Myndigheterna gör dock stora ansträngningar för att förkorta tiden. Snabb handläggning får dock inte ske till priset av slentrian i bedömningen. Det förhållandet att handläggningen hos truppregistreringsmyndigheterna sedan ett och ett halvt år centraliserats och sker vid nio i stället för ett 60-tal myndigheter har utan tvivel inneburit så stora fördelar, bl.a. en jämnare bedömning, att de mer än väl uppväger den nackdel som kan ligga i att handläggningstiden ibland varit något längre än tidigare. Trots den stora mängden av anståndsärenden har jag den bestämda uppfattningen att värnpliktsverket och värnpliktsnämnden handlägger ärendena med all den skyndsamhet som är möjlig med hänsyn till kravet på noggrann utredning och bedömning i varje enskilt ärende. Någon anledning att vidta särskilda åtgärder föreligger inte enligt min mening.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Av svaret framgår att exempelvis anståndsärenden inom krigsmakten handläggs först av truppregistreringsmyndigheten. Anser sig truppregistreringsmyndigheten inte kunna bifalla ansökan skall myndigheten med eget yttrande överlämna handlingarna till värnpliktsverket, som beslutar i ärendet. Har värnpliktsverket lämnat anståndsansökan utan bifall kan verkets beslut överklagas genom besvär till en särskild nämnd, värnpliktsnämnden, som är sista instans i dessa ärenden. Talan mot nämndens beslut får således inte föras. Såsom jag har framhållit i min interpellation har det dock förekommit att vid handläggning av anståndsärenden sådana dröjsmål inträffat att den som besvärat sig fått vänta länge, i vissa fall i flera månader. Detta förhållande kan inte vara tillfredsställande. Vid kontakter som jag har haft med berörda myndigheter har dessa beträffande de långa handläggningstiderna anfört att problemet sammanhänger med den mängd ärenden som skall handläggas av respektive myndighet. Antalet anståndsärenden i exempelvis värnpliktsverket överstiger enligt uppgift 20 000 per år. Det kan ifrågasättas huruvida den nuvarande handläggningen av anståndsärenden sker på tillfredsställande sätt. Innan värnpliktsverket fattar beslut skall regionala organs yttranden föreligga. Värnpliktsverket skall också inhämta yttrande från central myndighet, exempelvis då det kan bli fråga om anstånd på grund av arbete eller studier, av sociala eller ekonomiska skäl. Då beslutet till väsentlig del grundas på yttrande från central myndighet är det angeläget att yttrandet överensstämmer med de faktiska förhållandena. Då får det inte gå till så som exempelvis försvarets civilförvaltning upplyste mig om att det hade gjort i fråga om ett ärendes behandling. Civilförvaltningen hade i ett anståndsärende fått grunda sitt yttrande på de i ärendet befintliga skriftliga uppgifterna. Civilförvaltningen hävdar att den helt saknar möjlighet att företa egna lokala undersökningar i de tusentals fall där värnpliktsverket och andra myndigheter begär ämbetsverkets yttrande i fråga om anstånd med militär tjänstgöring. Man kan i frågasätta värdet av ett dylikt yttrande, när detta inte grundas på andra fakta än vad som anges i handlingarna. Jag skall avstå från att här i debatten ta upp några konkreta exempel på anståndsärenden som tagit alltför lång tid att behandla samt på ärenden som inte fått den behandling som man rätteligen skulle kunna kräva — exempelvis genom att kontakt inte tagits med kommunala myndigheter på orten. Herr talman och herr försvarsminister! Jag är medveten om de svårigheter som föreligger. Den mängd anståndsärenden som värnpliktsverket och värnpliktsnämnden får in medför helt naturligt att ärendenas handläggning blir lidande därav. Värnpliktsverket har enligt uppgift över 20 000 och värnpliktsnämnden över 4 500 ärenden att handlägga per år. Det är självklart — och det har de själva erkänt i skrivelser till mig — att dessa besvärsorgan inte har någon som helst möjlighet att undersöka hur deras avgöranden slår. I min interpellation har jag understrukit vikten av att den anståndssökande och den klagande skall ha rätt att få sitt ärende prövat på ett så långt som möjligt objektivt sätt. Det får inte vara så att besvärsorganet på grund av tidsbrist inte föranstaltar om noggrann utredning huruvida skäl för anstånd föreligger eller ej. För att få så rättvist utslag som möjligt fordras i de flesta fall att kontakt tas med de lokala myndigheterna. Tyvärr har det i många fall visat sig att dylika kontakter inte har tagits på grund av tidsbrist. I svaret står det: ”Värnpliktsnämnden i sin tur gör i många fall egen utredning, som ofta har formen av kontakter även med lokala myndigheter.” Detta tar helt naturligt sin tid, och då gäller det att se till att nämnden inte har alltför många ärenden liggande, så att det blir tidsbrist — den är en faktor att räkna med här. Önskvärt är att innan ärende avgöres kontakt tas med lokala myndigheter för närmare upplysning. Jag är inte alldeles säker på att man skall eftersträva en jämnare bedömning; man skall i främsta rummet göra en individuell bedömning, framför allt av inkallelsens konsekvenser i det enskilda fallet. Försvarsministern säger i sitt svar: ”Det är självklart att en handläggning som omfattar tre instanser kan ta relativt lång tid. Myndigheterna gör dock stora ansträngningar för att förkorta tiden. Snabb handläggning får dock inte ske till priset av slentrian i bedömningen.” Nej, naturligtvis inte, då har ju besvärsinstitutionen ingen funktion att fylla. Men målsättningen bör vara en snabb behandling och samtidigt en noggrann sådan. Jag delar inte försvarsministerns uppfattning att några åtgärder inte erfordras. Den erfarenhet jag haft av anståndsärenden under senare tid säger mig att här bör ske antingen en förstärkning av resurserna hos de myndigheter som handlägger dessa ärenden eller en form av omorganisation av verksamheten, så att handläggningen till största delen sker på det regionala planet. Önskvärd är enligt min mening en översyn av behandlingen av anståndsärendena, och jag vill uttala en förhoppning om att försvarsministern vill ägna denna fråga större uppmärksamhet i fortsättningen. Den är ingalunda oväsentlig för de många som berörs av problemet.
Herr talman! Jag och även riksdagen har ägnat de här frågorna stor uppmärksamhet under senare år, och det är inget tvivel om att vi har fått till stånd en förbättring i handläggningen av dessa anståndsärenden. Det som jag måste göra herr Börjesson i Falköping uppmärksam på och som jag tror är det väsentliga är att när vi inrättade värnpliktsnämnden — 1966 tror jag det var — beslöt riksdagen samtidigt att nämnden skulle vara mycket restriktiv vid behandlingen av anståndsansökningar. Det är kanske där skon klämmer.

Myndigheterna har mycket stora erfarenheter på det området. De måste t.ex. ta mycket stor hänsyn till vad länsarbetsnämnderna säger om möjligheten att ersätta en värnpliktig som är inkallad på 20 dagar. Finns det möjlighet att ersätta honom inom jordbruket, inom en speciell näring, inom industrin, inom byggnadsfacket, måste svaret — om det inte vid sidan om detta föreligger mycket ömmande sociala skäl — bli nej, om man skall tillämpa riksdagsbeslutet om restriktiv handläggning. I de fall som jag vet att herr Börjesson och jag har läst på gemensamt anser jag att myndigheterna har handlat rätt. Det är alldeles självklart att den som söker anstånd skall ha rätt att få sitt ärende objektivt prövat. Men vi kan inte koppla på hur många myndigheter som helst. Och det är väl inte meningen att koppla på de kommunala myndigheterna — jag bortser nu från länsarbetsnämnden — annat än då det är klart att det är fråga om att få den sociala bakgrunden prövad i ett ömmande fall; då tas kontakt med de kommunala myndigheterna. Jag kan inte se att vi kan göra så mycket mer i det sammanhanget. Herr Börjesson kommer nu med ett uppslag, nämligen att man borde överlåta åt regionala myndigheter att avgöra dessa frågor. Men det är ju den ordningen vi har frångått. Så var det förut. Nu har vi gått över till en mera central handläggning för att få en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt, eftersom erfarenheterna från den tidigare ordningen — starkt kritiserad — var att den kanske inte alltid var så riktig. I varje fall är jag inte beredd att nu medverka till reformer som för tillbaka handläggningen till regionala myndigheter. Jag vill göra en reservation. Genom att vi har organiserat värnpliktsverket som vi har gjort och numera har ett fåtal truppregistreringsmyndigheter, kan det ju tänkas att värnpliktsverkets regionala organ skall kunna handlägga frågorna på det sätt som värnpliktsverket nu gör centralt. En undersökning om det pågår inom värnpliktsverket, men jag vill inte yttra mig direkt om detta. När det slutligen gäller handläggningstiden vill jag framhålla att en inkallelseorder normalt skall komma en värnpliktig till del sex månader före inryckningsdagen. Söker han då omedelbart anstånd, om han anser sig böra göra detta, så kan jag inte anse att en handläggningstid på låt oss säga sammanlagt två månader är för lång, om ansökan skall bli objektivt prövad. Det är den tiden som vi försöker pressa oss under. Men med Nr 123 hänsyn till att de flesta ansökningar kommer väldigt sent och oftast ett Torsdagen den par månader före inryckningsdagen, så är det mycket svårt för värnplikts 230vember. 1972: verket och de andra myndigheterna som handlägger detta. Eftersom vi —— — =: åhar de stora repinkallelserna på hösten, får de en väldig anhopning av Ang. handläggning: ärenden under sommaren.

Herr talman! Med de erfarenheter jag har av hur det hela nu fungerar så ifrågasätter jag om inte det gamla systemet, som vi hade före omläggningen, var bättre. Jag är medveten om att jag har varit med om att fatta det här beslutet i riksdagen, men jag förutsåg inte då konsekvenserna. Det är självfallet en föga avundsvärd uppgift att sitta och granska anståndsansökningar och besvär. Det står i direktiven, säger försvarsministern, att man skall vara mycket restriktiv, helt naturligt kanske. Men man skall inte heller bortse från — och det har även försvarsministern framhållit i sitt svar — att det kan vara omständigheter som gör att ett uppskov kan vara välmotiverat, inte minst ur sociala synpunkter. Försvarsministern nämnde att normalt bör ett meddelande om en inkallelse komma ungefär sex månader i förväg. Tyvärr är det väl i många fall kortare tid mellan meddelande om inkallelse och tidpunkt för inkallelsen, exempelvis på grund av att man skall fylla luckor efter sådana som har fått anstånd — sätta in andra i deras ställe.

Men man finner det föga tillfredsställande att exempelvis försvarets civilförvaltning, som jag har varit i kontakt med, säger att man har grundat sitt beslut på de handlingar som finns i ärendet. De har inte haft någon som helst kontakt med myndigheterna på orten. Det kunde mycket väl räcka med ett telefonsamtal, men det har de inte haft tid med, och de säger att vi kan inte på grund av de tusentals fall det är fråga om avsätta tid för de undersökningar som egentligen skulle erfordras.

Det är naturligtvis oerhört svårt för försvarsministern att lämna besked om detta, men jag skulle vara tacksam för en ungefärlig uppgift om hur många av de av värnpliktsnämnden avgjorda besvärsärendena som vinner bifall.
Herr talman! Det tycks vara ca 20 procent av de ärenden som går till värnpliktsnämnden. Det är ju de svåraste ärendena som går dit. Jag vill bara säga en enda sak, och det är att i den mån en värnpliktig söker anstånd och det klart framgår av ansökningen att det gäller ett ömmande socialt fall, så kopplas olika kommunala myndigheter in på ärendet.

Och där vill jag fästa herr Börjessons i Falköping uppmärksamhet på att om man har haft hand om många sådana här fall framgår det att det är mycket stor skillnad på den lokala myndighetens bedömning och de centrala arbetsmarknadsmyndigheternas bedömning. Man gör kanske ofta en generösare bedömning nere på det lokala planet än på det centrala planet, men det sammanhänger ju med att man på det centrala planet skall bevaka just att bedömningen görs restriktivt. Varför skall då bedömningen göras restriktivt? Jo, det är som herr Börjesson själv upplyser oss om, att ger man tillstånd åt någon som är inkallad till en repövning och skall in i ett krigsorganiserat förband, faller ju vederbörande bort ur förbandet och skall ersättas med någon annan. Nu har vi en överinkallelse för att försöka klara detta, men ofta räcker det inte, därför att antalet beviljade anståndsansökningar är mycket stort. Det är inte bara de 20 procenten från värnpliktsnämnden utan även alla de som bifalles nere hos truppregistreringsmyndigheten. Men jag tror faktiskt inte att man skall resonera efter den linje som herr Börjesson följer. Vad man skall försöka göra är naturligtvis att påskynda behandlingen av ärendena, och där har en förstärkning skett av de centrala myndigheternas personalresurser. Man skall naturligtvis också i största möjliga utsträckning ta in alla uppgifter som krävs för så objektiva bedömningar som möjligt.
Herr talman! Det skulle vara frestande att ta fram några fall till närmare skärskådande. Jag vet att försvarsministern är mycket positivt inställd till att behandla dessa spörsmål, och jag vill tacka för den förståelse som försvarsministern visat för de här problemen. Vad jag närmast var inne på var att det dock tar några månader innan anståndsärendet har vandrat från den inkallade till värnpliktsverket och vidare till värnpliktsnämnden. Då borde man från värnpliktsnämndens sida — jag vet inte om så sker men enligt uppgift skall det förekomma — ta kontakt med de kommunala myndigheterna, därför att de intyg som man fått från arbetsmarknadsmyndigheterna, t.ex. länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen, kanske i viss mån är inaktuella. Då bör man ta ett telefonsamtal och efterhöra hur det ligger till i det och det fallet. Hur klarar den värnpliktige av t.ex. skolskjutsarna om han blir inkallad? Hur kan skolskjutsarna hållas i gång under den tid inkallelsen pågår? Har man fått någon ersättare i den kommun det är fråga om? Det är sådana fall, herr försvarsminister, som jag pekat på. Man får inte enbart gå på handlingarna i ärendet. Jag har en känsla av att man gör det. Om jag har fel är jag tacksam att få detta konstaterat, och jag hoppas att denna debatt skall ha haft ett positivt värde för den fortsatta bedömningen av sådana ärenden.
Herr talman! Självklart måste man gå efter handlingarna. I dessa handlingar får ju nämnden reda på vad olika myndigheter har sagt i fråga om tillgång på arbetskraft osv. I det aktuella fallet hade kommunen ansett att det fanns arbetskraft som skulle kunna överta uppgiften. Det har upplysts mig — och det har jag erinrat om — att värnpliktsnämnden har mycket kort tid på sig. Där måste behandlingen gå mycket snabbt. Nämnden har vid många tillfällen tagit in nya uppgifter. Det sker oftast, som herr Börjesson själv önskar, per telefon, för man hinner inte på annat sätt.
Herr talman! Jag ber om överseende för att jag förlänger debatten. Det här aktuella fallet innebar att vederbörande värnpliktig fick åka från Skaraborgs län till Boden. När han väl kommit dit blev han hemskickad efter en vecka.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig i vilken omfattning förråden för civilförsvaret är inrymda i byggnader avsedda för skolor och ålderdomshem och i vilken omfattning förråden är förlagda till tätorter. Han har vidare frågat om det kan förväntas att jag vidtar åtgärder så att förråden flyttas från byggnader som inrymmer skolor och ålderdomshem samt från tätbebyggelse. Materiel som förvaras i civilförsvarets förråd utgörs i huvudsak av metall-, textil-, läderoch plastmateriel. Materielen bedöms inte vara särskilt explosionseller brandfarlig. En mindre mängd acetylén och gasol förekommer liksom vapen och ammunition för bevakningsuppgifter. Acetylén och gasol förvaras i härför föreskrivna behållare. Vapen med ammunition förvaras enligt de skärpta föreskrifter som gäller för förvaring av sådan utrustning. Av betydelse för bedömningen av brandfaran är att byggnader som används till skolor, ålderdomshem m.m. är underkastade regelbunden brandsyn av de lokala brandmyndigheterna. Denna brandsyn omfattar också utrymmen som används för förvaring av civilförsvarsmateriel. Den allt övervägande delen av materielen förvaras i de ca 200 förråd för basstationer som civilförsvaret skall upprätta vid beredskap. Dessa förråd skall i princip ligga utanför tätorterna. Sex av förråden inryms fortfarande i byggnader som används till skolor, ålderdomshem eller bostäder. Enligt föreliggande planer kommer dock denna materiel att flyttas till mer ändamålsenliga förrådsställen. Utöver förråden för basstationer finns ett flertal mindre förråd där främst utrustning för civilförsvarets bevakningspolis förvaras. Dessa förråd är utspridda med hänsyn till bevakningsobjektens belägenhet och de särskilda krav som gäller för bevakningsenheternas mobilisering. På grund härav ligger denna materiel delvis i tätorter och bl.a. i kommunala byggnader. Ofta används då byggnadernas skyddsrum som erbjuder god brandsäkerhet. Så är alltid fallet när vapen och ammunition ingår i imte förekommer att mindre mängder utrustning för Inom civilförsvaret söker man fortlöpande att alltmer koncentrera förråden till ett begränsat antal platser utanför tätorterna. Denna utveckling innebär att materiel efter hand flyttas från förråd som nu finns i skolor, ålderdomshem och andra kommunala byggnader. Utrustning som är avsedd för bevakningsuppgifter kommer dock att också i fortsättningen förvaras i nära anslutning till bevakningsobjekten. Med hänsyn till de planer som finns för förrådsverksamheten anser jag att några särskilda åtgärder härutöver inte är påkallade.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden är de eldsvådor som förekommit i civilförsvarsförråd, kanske framför allt den som uppstod i Smedsby i Åkersberga den 1 oktober i år. Den var av betydande omfattning. Man har uppskattat värdet av det brunna till mellan 3 och 5 miljoner kronor, och bara det visar ju att det var en omfattande eldsvåda. Man kan givetvis vara tacksam för att inga personskador uppstod. Man blir självfallet oroad över att sådant här inträffar, särskilt med tanke på att det i dessa förråd trots allt ofta förvaras materiel som är lättantändligt och i vissa sammanhang explosivt. Beträffande branden i Åkersberga har man ännu inte fått riktigt klart för sig vad som var orsaken till att den blev så häftig. Även om försvarsministern anser att förråden är förlagda på ett betryggande sätt får man naturligtvis räkna med att sådana här bränder kan uppstå. Man kan inte till 100 procent gardera sig mot eldsvådor — det är omöjligt. Jag tror säkert att civilförsvaret tillsammans med kommunerna försöker få fram hyggliga lokaler. Men även om de lokala brandmyndigheterna besiktigar lokalerna och förråden, så kan det i förråd där läderoch plastmateriel förvaras tillsammans med acetylénoch gasoltuber, när olyckliga omständigheter medverkar, uppstå betydande och explosionsartade bränder. Har man en självupplevd erfarenhet av en sådan brand, så vet man hur hastigt den kan uppstå och hur svårförklarlig den kan vara. Därför tycker jag att det är betänkligt att man fortfarande har förråd inrymda i byggnader som används som skolor och ålderdomshem och även i vanliga bostadsfastigheter. Försvarsministern säger nu att de här basstationerna enligt föreliggande planer skall flyttas till mer ändamålsenliga förrådsställen. Det tycker jag självklart är riktigt. Men enligt vad jag erfarit placeras basstationer i skolbyggnader som ännu ej är färdiga. Det tycker jag inte riktigt stämmer överens med det interpellationssvar jag fått. Det är klart att man måste ifrågasätta lämpligheten av att civilförsvarsförråd inryms i skolor och ålderdomshem. Erfarenheterna säger att just sådana byggnader är mycket besvärliga när det inträffar bränder, framför allt när förråden är inrymda i bottenvåningen eller källaren — då blockeras ofta utgångarna. Vi har mycket tråkiga erfarenheter i andra sammanhang av lagerlokaler i skolor. Det har förorsakat tragedier. Av interpellationssvaret framgår inte i vilken omfattning förrådslokaler ligger i tätorterna. Jag hade frågat om detta. Det finns ca 200 förråd för basstationer som civilförsvaret skall upprätta, säger försvarsministern i svaret. Av svaret framgår inte heller när de förråd som fortfarande finns i ålderdomshem kan beräknas bli flyttade. Det är ett självklart önskemål att civilförsvarsförråden kommer bort från skolor och ålderdomshem. Jag hoppas att försvarsministern trots allt vill medverka härtill.

Herr talman! Jag delar herr Anderssons i Örebro uppfattning att det inte är lämpligt att basstationer finns i sådana byggnader som ålderdomshem och skolor. De uppgifter som jag fått av civilförsvaret tyder på att det bara är ett fåtal av de 200 basstationerna som är belägna i sådana byggnader. Av detta fåtal — sex av 200 — finns några i Örebro, Hallands och Norrbottens län. Men enligt våra planer, som är beroende av civilförsvarets kostnadsram, skall vi försöka koncentrera dessa basstationer utanför tätorterna. Men detta tar sin tid. För att ta det brunna det i Åkersberga som exempel var det meningen att en ny förrådsbyggnad enligt denna plan skulle ha stått färdig någon gång 1974 eller 1975. Undan för undan förbättras alltså standarden på dessa förråd. Men sedan har vi ju också de förråd som ingår i vår bevakningsberedskap. De måste vara placerade på sådant sätt att personalen efter sex timmar kan vara på plats för att hämta ut sin utrustning och kunna fungera. Vi kommer inte ifrån att dessa förråd måste finnas i tätorterna. Förråden är små och innehåller för det mesta ingenting annat än uniformer. Hur man skall få dessa förråd spridda utanför tätorterna förstår jag inte, därför att de måste, som jag säger i interpellationssvaret, finnas i närheten av bevakningsobjekten. Kommunerna skall peka ut lokaler för detta ändamål och i princip kanske också ställa dem helt gratis till förfogande. Så sker väl inte — civilförsvaret betalar nog hyra för lokalerna men oftast är det offentliga lokaler och källarutrymmen i dessa som används. Vi får nog när det gäller utrymningsoch bevakningsmateriel räkna med att i stort sett hålla fast vid den linjen. De stora basförråden däremot bör ligga utanför tätorterna och bör ha så goda förrådslokaler som vi har råd med.
Herr talman! Jag är från Örebro län. Jag har undersökt mitt hemlän jämte Hallands län och fått en kanske något mörkare bild av förhållandena än de i verkligheten är. Men självklart är frågan allvarlig. Även om vi har kostnadsramar, får de dock inte vara avgörande. Vad jag framför allt varit ute efter är att man skall utrymma skolor och ålderdomshem från förråd. Det är jag väldigt angelägen om, för kritiken blev våldsam mot myndigheterna efter bränder i skolor inom mitt hemlän. Det har varit mycket svårt att försvara sig efteråt och att motivera varför utrymning inte skett. Därför får man spränga kostnadsramarna, om bättre lokaler finns. Visst måste vi tillåta att förråd med den utrustning som manskapet behöver tillgång till inom mycket kort tid får ligga kvar inom tätbebyggt område, men självklart i begränsad omfattning. Som jag tidigare sade till försvarsministern kan man inte hundraprocentigt täcka in alla risker. Just ålderdomshem och skolor bör man dock snarast möjligt få utrymda.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat dels om jag anser att den nuvarande arbetsmarknadsstatistiken är till fyllest när det gäller att ge en för utformningen av arbetsmarknadspolitiken tillräckligt klar bild av de arbetssökandes önskemål och krav, dels om jag är beredd att medverka till att de nuvarande bristerna i fråga om arbetslöshetsstatistiken snarast möjligt minskas. Uppgifter om arbetslöshet och sysselsättning insamlas varje månad dels genom statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar, dels genom arbetsförmedlingarnas rapporter till arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetskraftsundersökningarna ger uppgifter om bl.a. de arbetssökandes yrkestillhörighet och önskemål om deltidsarbete. Arbetsförmedlingsstatistiken ger uppgifter om de enskilda arbetssökandena, bl.a. ålder, kön samt kassaoch yrkestillhörighet. Arbetsmarknadsstyrelsen gör härutöver med vissa mellanrum särskilda undersökningar av arbetslöshetens struktur och orsaker, t.ex. i vad mån de arbetssökande är ortsbundna, om särskilda krav ställs på arbetstidens längd, relationen mellan utbildningsnivå och arbetslöshet m.m.. Dessutom görs regionala och lokala undersökningar av den typ som interpellanten avser. Jag kan som exempel nämna att man nyligen gjort en undersökning i Kronobergs län avseende arbetslösa kvinnor, varvid de arbetssökandes önskemål redovisas. Arbetsmarknadsstyrelsen arbetar just nu med att utveckla den här typen av särskilda undersökningar. Även statistiska centralbyrån tar genom tilläggsfrågor i samband med arbetskraftsundersökningarna in uppgifter om de arbetssökandes yrkesönskemål. Sådana uppgifter från oktoberundersökningen bearbetas just nu av statistiska centralbyrån. Nyligen har Kungl. Maj:t uppdragit åt centralbyrån att på grundval av arbetskraftsundersökningarna under år 1972 analysera förändringar rörande kategoritillhörighet och förplanera en fördjupad undersökning som även innefattar besöksintervjuer. Den utveckling av arbetslöshetsstatistiken som interpellanten efterlyser pågår alltså.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
För att göra helhetsbilden klar och för att inte riskera att bli missförstådd av eventuella läsare av protokollet anser jag mig nödsakad att i någon mån upprepa de motiv som jag framfört i interpellationen. Jag skall försöka fatta mig kort. Vi har i dag på den svenska arbetsmarknaden fler människor sysselsatta än någonsin tidigare. Trots detta ger emellertid statistiken besked om att vi har fler arbetssökande än på mycket länge. De höga talen för antalet arbetslösa måste ses i perspektiv av våra stora ambitioner när det gäller att bereda nya grupper möjlighet att komma ut i förvärvsarbete. Samhällets medverkan och insatser har härvidlag uppenbarligen givit effekt. Jag vill därmed ha sagt att det mot bakgrund av statistiken över antalet arbetssökande är oriktigt att hävda att vi har fler arbetslösa i dag än tidigare. Den dolda arbetslösheten och undersysselsättningen måste rimligtvis ha minskat i och med att fler människor har beretts förvärvsarbete. En riktigare terminologi måste enligt min mening vara att vi i dag har fler arbetssökande än tidigare. Bakom dagens arbetslöshetssiffror döljer sig sannolikt — jag skulle t.o.m. vilja säga på gränsen till visshet — ett helt annorlunda arbetsutbud från de arbetssökande än bakom motsvarande siffror för bara ett antal år sedan. Mycket tyder på att dagens utbud är mera differentierat och försett med starkare förbehåll från de arbetssökandes sida. Medan man tidigare kort och gott sökte ett arbete, begär man i dag arbete av ett visst slag. Som stöd för detta påstående vill jag framhålla att vi kan finna många exempel på att t.ex. industrin inom en region söker arbetskraft, men trots att man i samma region kan redovisa en relativt stor arbetslöshet är det svårt att få tag i den eftersökta arbetskraften. Kontakter med arbetsförmedlingar runt om i landet ger också vid handen att en del av de arbetssökande vid förmedlingarna efterfrågar kvällsarbete, deltidsarbete eller arbete av en karaktär som inte står att erhålla i en begränsad region. Andra åter är utslagna i sitt tidigare arbete på grund av ålder eller av andra skäl, vilket från mera allmänna synpunkter gör dem svårplacerade på arbetsmarknaden. Detta förhållande skulle i och för sig kräva ett eget kapitel, men eftersom den frågan kommer att aktualiseras i ett annat sammanhang skall jag inte vidare beröra det nu. Antalet arbetssökande kvinnor har ökat och utgör i dag i runt tal en tredjedel av antalet arbetssökande. Kvinnorna söker av tradition ofta helt andra typer av arbete än manliga arbetssökande. Gifta kvinnor är ofta mycket hårdare bundna lokalt, men även tidsmässigt, än männen. Därför blir deras arbetsutbud betydligt mera begränsat och deras krav svårare att tillgodose. Att vi nu har en besvärande ungdomsarbetslöshet är beklagligt men inte svårförklarligt. Den snabbt utbyggda yrkesoch gymnasieskolan och den högre utbildningen har under några år bromsat upp flödet av ungdomar till arbetsmarknaden. När de nu i en stridare ström lämnar utbildningsinstitutionerna uppstår lätt, i synnerhet under lågkonjunktur, stockningar på arbetsmarknaden. Det är alltså delvis en helt ny situation som har uppstått. Självfallet kräver denna nya situation sin beredskap och helt nya former av åtgärder än de konventionella, om man vill lösa de nya problemen, Men för att kunna hålla en god beredskap och för att kunna sätta in rätt slag av åtgärder bör man också ha kunskaper om vad som ligger bakom de redovisade siffrorna. Inrikesministern har också i svaret redogjort för den statistik som förs på arbetsförmedlingarna och i arbetsmarknadsstyrelsen. Han säger att man med vissa mellanrum gör särskilda undersökningar av arbetslöshetens struktur och orsaker, t.ex. i vad mån de arbetssökande är ortsbundna, om särskilda krav ställs på arbetstidens längd, relationen mellan utbildningsnivå och arbetslöshet. Dessutom görs regionala och lokala undersökningar. Jag var medveten om dessa undersökningar när jag ställde frågorna i min interpellation, men såvitt jag har kunnat förstå av de kontakter jag har haft med folk i länsarbetsnämnden och på arbetsförmedlingarna sker inte i någon större utsträckning någon central bearbetning av detta material. Vad jag har velat åstadkomma med min fråga är undersökningar huruvida det inte är skäl att insamla allt det material som redan finns lokalt för en central bearbetning för att därmed skaffa ett bättre kunskapsunderlag om vad som dväljs bakom de redovisade siffrorna. Inrikesministern säger också att arbetsmarknadsstyrelsen just nu arbetar med att utveckla den här typen av särskilda undersökningar. Jag skulle vilja ställa en direkt följdfråga: Innebär det att man nu inom arbetsmarknadsstyrelsen är i färd med att undersöka huruvida man skall göra sådana centrala bearbetningar av materialet som jag har antytt? Inrikesministern tar också upp frågan om statistiska centralbyrån och de undersökningar som görs där. Låt mig i det sammanhanget säga att jag alltid har ställt mig frågande till statistiska centralbyråns arbetsmarknadsstatistik i vad avser redovisningen av antalet arbetslösa.

Jag frågar mig också varför man har gjort den åldersklassindelning som gäller, nämligen från 16 till 74 år. På det viset har man flera årsklasser pensionärer med i arbetslöshetsstatistiken och vad det fyller för syften har jag svårt att förstå. Jag är klart medveten om att man varken kan eller bör försöka förhindra centralbyrån att föra denna statistik. Dessa överväganden får göras inom centralbyrån. Jag ifrågasätter om inte statistiska centralbyrån skulle kunna ge oss mera hjälp genom en fördjupad analys av den redan befintliga statistiken. Som framgår av statsrådets svar har Kungl. Maj:t uppdragit åt centralbyrån att på grundval av arbetskraftsundersökningarna under år 1972 analysera förändringar rörande kategoritillhörighet och förplanera en fördjupad undersökning som även innefattar besöksintervjuer. Det är bra. Men för mig reser sig en fråga, som jag vill vidarebefordra till inrikesministern: Är det möjligt att åstadkomma ett fördjupat samarbete mellan statistiska centralbyrån och arbetsmarknadsstyrelsen så att vi kunde få en arbetslöshetsstatistik som vore mer upplysande än de kalla siffror som nu redovisas? En annan fråga som reser sig i det sammanhanget gäller statistiken över antalet lediga platser. I dag förekommer ju oftast att företagen anställer folk utan att anlita arbetsförmedlingarna. Jag vet att frågan om en obligatorisk arbetsförmedling ett mycket känsligt kapitel, och jag skall därför inte ta upp någon diskussion om den frågan i dag. Men det finns ju ett mellansteg även i det fallet. Jag tror att det skulle vara av mycket stort värde ur planeringssynpunkt, om arbetsmarknadsstyrelsen kunde få redovisningar över de anställningar som företagen behöver göra. Därför vill jag fråga, om det inte finns skäl att överväga, huruvida man inte borde införa en anmälningsskyldighet åtminstone för företag som har en viss storlek. Jag tror att det skulle vara mycket värdefullt att ha sådana uppgifter om vad företagen behöver, framför allt när man skall planera en viss utbildning jag tänker då i första hand på arbetsmarknadsutbildning. Det skulle naturligtvis i hög grad underlätta arbetet för den planerande myndigheten, om man hade ett klarare begrepp över vilken typ av arbetskraft som företagen efterfrågar inom den närmaste framtiden. Därför skulle jag slutligen till inrikesministern vilja ställa frågan om han är beredd att pröva tanken på en anmälningsskyldighet för företag över en viss storlek när det gäller behovet av att anställa arbetskraft.

Herr talman! Låt mig bara i korthet anlägga några synpunkter på den fråga som interpellanten här berört, synpunkter som väl i stort sett överensstämmer med herr Lindbergs Det står väl klart för de flesta att kravet på en förbättring av arbetsmarknadsstatistiken är befogat, och det är givetvis med tillfreds ställelse man konstaterar att en utveckling pågår, enligt vad som framgår av inrikesministerns interpellationssvar. Det råder, som jag ser det, i dag en förbistring på det här området, som gör att det är svårt att få ett riktigt grepp över sysselsättningssituationen. Det finns, som också framgår av svaret, inte mindre än tre olika typer av undersökningar. Av dessa tre undersökningar är arbetsförmedlingarnas rapporter till arbetsmarknadsstyrelsen den som allmänheten närmast kommer i kontakt med, detta genom att massmedia månadsvis lämnar rapporter över sysselsättningssituationen. Den statistiken, som upprättas på arbetsförmedlingarna, upptar antalet anmälda arbetslösa och antalet obesatta platser. Däremot lämnas inga upplysningar om hur många som har arbete eller som har fått arbete efter senast presenterade månadsräkning. Detta ger, som jag ser det, en skev bild av hela arbetssituationen. Jag tycker att det är helt enkelt oegentligt att vi skall ha en statistik som kallas för arbetslöshetsstatistik. Den borde rimligtvis vara en sysselsättningsstatistik för att kunna spegla den verkliga situationen. Därmed har jag inte sagt att vi på något sätt skall försöka skyla över den situation som råder med förhållandevis hög arbetslöshet. Men vi bör ändå, anser jag, sträva efter en vettigare redovisning än den som nu sker. En övergång från arbetslöshetsstatistik till sysselsättningsstatistik skulle också ge substans åt statistiken, som — såsom den nu är utformad — är ofullständig i och med att massmedia i mitten av varje månad enbart redovisar att ett antal människor är arbetslösa. Vi skulle alla vara betjänta av en fylligare och samtidigt rättvisare månadsredovisning än den som nu sker. Därför tycker jag att tiden borde vara mogen för att övergå till sysselsättningsstatistik. Det är väl heller inte uteslutet att en fylligare och en mera innehållsrik statistik också skulle ha haft ett värde inför det fältarbete som den nya inventeringskommittén nu skall genomföra inom byggbranschen. Herr talman! Med de anförda synpunkterna har jag främst syftat till att i likhet med herr Lindberg peka på det som också jag uppfattar som brister i vår nuvarande arbetsmarknadsstatistik.
Herr talman! Jag kan i långa stycken instämma i vad herr Lindberg sade. Det är riktigt att de siffror som redovisas inte alltid säger allt om rådande förhållanden. Man skulle önska att bilden kunde göras fylligare. Som jag haft anledning påpeka i annat sammanhang talar man om de arbetslösa och om dem som söker arbete, men det finns ytterligare en grupp människor som kallas latenta arbetssökande. Och som herr Lindberg framhöll har den gruppen gått ned mycket väsentligt under de senaste två åren, medan däremot den grupp som är mera aktiviserad när det gäller att gå ut i arbetslivet har ökat. Det är ju en glädjande utveckling. Vidare har det framhållits att det är en brist att vi i tidningarna inte får reda på sysselsättningsgraden. Den saken har också uppmärksammats. I statistiska centralbyråns senaste redovisning har man sålunda vinnlagt sig om att ge pressen mycket utförliga uppgifter, och man har mycket centralt presenterat sysselsättningssiffrorna i det meddelande som gått ut därifrån. Man har uppgivit — och det är naturligtvis lika viktigt som övriga uppgifter — hur många människor som är yrkesverksamma i vårt land. Jag vill alltså betona att vi redan nu har ett omfångsrikt material som säger åtskilligt om de frågor som rests. Men det är inte möjligt att få olika medier att presentera allt. Man väljer där gärna ut enstaka uppgifter och ger utrymme åt dem. Vidare vill jag peka på att det förmodligen inte är ett intresse att i den reguljära statistiken ta med alltför mycket. Det kan föreligga en viss risk för slentrian på detta område, och då reduceras det hela till att bli en apparat som snurrar vidare utan att någon tar vara på den information som finns i materialet. Detta hindrar emellertid inte att vi kan ha anledning att efter hand ändra på informationsflödet och ta med nya uppgifter. Men lika angeläget tror jag det är att se efter om vi inte kan mönstra ut någonting, så att vi inte bara får ett till omfånget stort material som kanske inte ger den vägledning man är ute efter. Sedan skall jag också försöka svara på de frågor som ställts till mig. Jag tar då den sista frågan först, eftersom den kanske är den mest centrala, nämligen om jag vill medverka till en redovisning från arbetsförmedlingarna rörande antalet lediga platser. Det skulle alltså vara ett anmälningsförfarande, och det ligger väl mycket i den tanken. Men även där hyser jag en viss betänksamhet, med hänsyn till att vi inte bör göra administrationen alltför tungrodd. Man har bl.a. från Tjänstemännens centralorganisation föreslagit att arbetsgivarna skulle åläggas att till förmedlingarna anmäla sitt behov av arbetskraft. Det skulle alltså vara ett obligatoriskt förfarande. Jag förstår att det var den saken herr Lindberg syftade på. Men herr Lindberg sade också att han själv ställde sig en smula tveksam till tanken; frågan var kanske känslig och kontroversiell. Det finns nog anledning att man funderar rätt allvarligt innan man sätter i gång med detta. Det kan inte vara någon glädje med att bara registrera; om det inte resulterar i att vi kan få nya arbetsplatser dit förmedlingen kan skicka sina arbetssökande, tjänar det faktiskt inte så mycket till. Herr Lindberg frågade om det inte kan vara möjligt att åstadkomma ett bättre samarbete mellan de två centrala ämbetsverken. På den frågan vill jag svara att jag inte tror att det brister på den punkten, Det är ett mycket gott samarbete mellan dem som sysslar med statistik, och man tillhandahåller material åt varandra. Arbetsmarknadsverket bearbetar en del av den statistik som tas fram av statistiska centralbyrån och använder den för sina speciella uppgifter. Det är de olika metoderna för undersökningar som gör att det är svårt att få någon meningsfull samordning. I det ena fallet rapporterar alltså förmedlingarna dem som är arbetssökande. Det går mycket snabbt att vidarebefordra de uppgifterna från kontoren och samla in dem, och det går lätt att göra en sammanräkning varje vecka. Den andra undersökningen sker på det sättet att ett mycket stort antal inverjuare ute i landet varje månad skall ta kontakt med 18 000 personer. De söks per telefon eller på annat sätt och man ställer till dem ett antal frågor. Nästa månad utfrågas en ny grupp på 18 000 personer, och så sker också den tredje månaden. Vi får i verkligheten under ett kvartal således inte bara en Nr 123 registresing av situationen för 18 000 personer utan för 54 000 personer Torsdagen den som finns med i undersökningen. : RAA SRANT EN 23 november 1972 Men man får vara en smula försiktig när det gäller att jämföra siffrorna. från en månad till en annan. Det är inte samma personer som deltagit i Ang. förbättring av undersökningarna. Det stora antalet, 18 000, gör väl att man ur vissa arbetsmarknadssynpunkter ändå kan använda materialet, men statistiska centralbyrån Statistiken har ständigt framhållit att man skall vara ytterst försiktig när det gäller att ta fram detaljuppgifter för enskilda grupper osv. Det anges klart i arbetsmaterialet vilka toleranser och svängningar som kan förekomma utan att dessa i och för sig kan sägas bli uttryck för någon förändring. Men de reservationer som görs kommer sällan till uttryck, och därför kan det ibland framstå som om det har skett en förändring som inte finns i verkligheten. Herr Lindberg syftade på detta när han sade att det kan svänga. Men det kan således delvis bero på tekniken i sammanhanget; man får vara observant på att det inte är samma grupper som tillfrågas. I gengäld kan vi säga att när vi gör jämförelserna från ett kvartal till ett annat får vi precis samma underlag och därmed en större säkerhet. Det har hänt vid flera tillfällen och även här i riksdagen att någon har sagt: ”Om jag jämför februari månad 1962 med februari månad 1972 får jag den och den siffran.” Det är helt felaktigt att göra sådana jämförelser. Vi har efter hand förbättrat statistiken. I början av 1960-talet var arbetskraftsundersökningarna baserade på ett ganska ringa antal personer. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare, men jag har med dessa uppgifter velat framhålla att man icke får räkna med att i det här materialet kunna registrera in de små nyanserna i fråga om förändringar utan måste vara ytterst försiktig. Men jag är lika angelägen att betona att jag tror att vi har en utomordentligt bra statistik, att arbetskraftsundersökningarna utförs med mycket stor noggrannhet och att vi inte har anledning att anklaga dem som sysslar med den här uppgiften för att på något sätt försöka manipulera, utan det sker såvitt jag förstår en mycket seriös och god hantering av materialet. Det är ju inte statistikernas fel att uppgifterna kanske sedan missbrukas i vissa fall. Eftersom uppgifterna samlas in på så olika sätt är det inte möjligt att göra en tidsmässig samordning. Då skulle man ju behöva hemlighålla uppgifterna från arbetsförmedlingarna under en månad för att kunna komma med dem i efterhand. Men det vore ingenting att tjäna på ett sådant förfaringssätt. Jag har framhållit att det pågår en strävan att försöka ytterligare förbättra arbetskraftsundersökningarna och att statistiska centralbyrån har fått medel för att kunna åstadkomma en sådan förändring. Jag har kanske inte anledning att fortsätta inlägget ytterligare. Med det sagda har jag väl också givit svar på de frågor som herr Olsson i Edane ställde.
Herr talman! Vad jag vände mig mot var närmast att presentationen sker månadsvis. I mitt hemlän Värmland exempelvis pendlar arbetslöshetssiffran mellan 3 500 och 4000. Länsarbetsnämnden redovisar i Torsdagen den - 23 november 1972 arbete. Vi vet ändå att det sker vissa saker även på den positiva sidan. Jag skulle bli mycket glad, om det i fortsättningen kunde lämnas en mitten av varje månad ökning alternativt minskning, men hittilldags har vi inte fått någon statistik över hur många som under samma tid erhållit som jag tycker mera rättvis bild av situationen på sysselsättningsfronten. Det sker inte nu, åtminstone inte i Värmland, utan vi har bara fått obesatta platser. Det är den statistik som gått ut i massmedia och som allmänheten har fått ta del av. Hur många som under samma tid har beretts arbete har vi inte något begrepp om.
Herr talman! Låt mig uttrycka min tillfredsställelse över det klarläggande inrikesministern har gjort när det gäller statistiska centralbyråns statistikuppgifter. Det har klarlagt mycket för mig, och låt mig säga att det är beklagligt att massmedia skall misshandla ett material på det sätt som tydligen skett. När man har fått de förklaringar som inrikesministern har lämnat, förstår man på ett helt annat sätt den statistikbearbetning som görs och vilket värde den har. Fortfarande är väl kärnpunkten i den här frågan att kunna nå fram till en djupare analys av vad som dväljs bakom det arbetskraftsutbud som finns i dag. Det är främst på den punkten jag hyser förhoppningar om att det skall bli en fördjupad bearbetning centralt, så att man bättre vet vilka åtgärder som behöver sättas in. Jag tolkar in i inrikesministerns svar att så kommer att ske. Jag ber än en gång att få tacka inrikesministern för svaret.
Herr talman! Till herr Olsson i Edane vill jag säga att vi får vid mittmånadsräkningen veta hur många kvarstående lediga platser det finns vid mitten av varje månad. Vi får också ett begrepp om hur många nya lediga platser som har anmälts under månaden. Den senaste månaden rörde sig antalet nyanmälda lediga platser om ungefär 50 000, och de kvarstående lediga platserna var 25 000. Man kan alltså se månad för månad hur pass mycket arbetskraft som förmedlas. Ur materialet kan man också få ytterligare uppgifter som ger en något bättre bild av situationen. Herr talman! Jag har inte anledning att förlänga debatten.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat utrikesministern vilka internationella åtgärder regeringen anser bör vidtas mot de arabstater, som skyddar och uppmuntrar flygkapare och andra terrorister. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Svenska regeringen har i olika sammanhang uttalat sin djupa oro över den stegrade frekvensen av flygkapningar och andra internationella terrordåd. Varje stat som hotas av sådana handlingar har ett självklart intresse av att skydda sig så effektivt som det är möjligt. Den enda säkra vägen till ett fullt effektivt skydd går emellertid över ett samarbete, som omfattar alla världens länder. Internationella åtgärder bör ej riktas mot någon speciell grupp av stater utan syfta till att allmänt minska riskerna för internationella terrordåd. Svenska regeringen har för sin del aktivt deltagit i det internationella samarbetet på detta område. Som herr Ahlmark känner till har Sverige ratificerat de s.k. Tokiooch Haagkonventionerna och avser att nästa år ratificera den s.k. Montrealkonventionen. Dessa tre konventioner syftar till att motverka flygkapningar och andra angrepp på den civila luftfarten. I år har frågan om ett mera vittomfattande internationellt samarbete i kampen mot den internationella terrorismen tagits upp i FN:s generalförsamling på generalsekreterarens initiativ. Sverige har stött detta initiativ och aktivt engagerat sig i saken. Det är ännu inte möjligt att av debatterna inom FN dra bestämda slutsatser om förutsättningarna för tillskapande av ytterligare konventioner på detta område. Vissa aspekter på problemet är samtidigt föremål för uppmärksamhet inom den internationella luftfartsorganisationen ICAO. Svenska regeringen anser det viktigt att de ytterligare konventioner som kan bli aktuella utformas så att de kan få en bred internationell anslutning. Endast därigenom kan de få avsedd effekt. Vår inställning är att de våldshandlingar som det här är fråga om bör motarbetas med all kraft oavsett i vilket syfte eller i vilken politisk situation de begås.
Herr talman! Vad ett i höst är hur de grövsta brotten håller på att bli de minst riskabla för förövarna att begå. Först mördar man en eller flera israeler i något europeiskt land. När mördarna sedan arresteras kapar några medhjälpare till dem ett flygplan och tar passagerare och besättning som gisslan. Så tvingar man fram ett frisläppande av mördarna och tar dem med sig till något arabland. Där ställs de inte inför rätta utan hyllas som hjältar och martyrer. Det är vad som hänt under och efter dramat i Mänchen. Denna typ av internationell laglöshet bygger på att ett antal länder är beredda att stimulera terrorism, ge baser och träningsläger för terrorister och ta emot terrorister när de kommer tillbaka från sin blodiga hantering i Europa. Så länge som Libyen, Syrien, Libanon, Egypten, Algeriet och kanske andra arabstater är beredda att på olika sätt skydda, uppmuntra och hylla terrorister är det oerhört svårt för Europas regeringar att sätta stopp för dem. Därför har Europarådets rådgivande församling i oktober i år krävt av sina regeringar att de skall ”använda allt sitt politiska och ekonomiska inflytande för att få de berörda staterna att avstå från en politik som tillåter terrorister att förbereda sina aktioner eller att vistas eller få asyl på deras territorier”. Sveriges delegater i Europarådet har deltagit i detta beslut; själv tillhörde jag de motionärer som drev fram det. Och min fråga till regeringen handlar just om detta: vilka påtryckningar mot t.ex. Libyen och Syrien vill Sverige i samverkan med de nordiska och europeiska länderna föreslå och genomföra? Jag tackar statsrådet Lidbom för svaret på den frågan, framför allt för den sista meningen i det. Det är också bra att vi i FN gör så aktiva insatser som möjligt för att få fram internationella konventioner. Däremot är det ledsamt att herr Lidbom avvisar tanken på internationella åtgärder mot, som han själv säger, ”någon speciell grupp av stater”. Nu är det ju nödvändigt att i Europarådets anda organisera kraftfulla påtryckningar mot ett antal arabstater. Vad man kan överväga är att vägra flygbolag från dessa arabländer att landa på något flygfält i något av Europarådets medlemsländer. Man kan också organisera en flygbojkott från världens flygbolag mot de stater som stimulerar internationell terrorism. En ytterligare påtryckning vore att ge offentlighet åt planer att vägra att med flyg transportera medborgare från de länderna. Det här bör självfallet ske i samverkan med den internationella pilotorganisationen och gemensamt från en rad nationer. Men den flathet som Europas regeringar hittills visat i sitt agerande mot de här arabstaterna är förbluffande och nedslående.

Herr talman! Det är inget tvivel om att flygkapningar, ambassadörsmord, kidnapping med politisk bakgrund och andra sådana terroristdåd utgör ytterligt oroande inslag i umgänget människor emellan i dagens värld. Men man möter många problem på vägen om man vill lösa dessa frågor. En effektiv ordning förutsätter ett internationellt samarbete, där man försöker få den bredaste möjliga anslutning. Nu vet vi att det finns stater som inte är så ivriga att delta i detta internationella samarbete. Likväl kvarstår det faktum att vi, om vi skall nå effekt i våra strävanden, måste försöka att inom framför allt FN:s ram få till stånd maximala åtaganden från olika stater att var för sig och tillsammans bekämpa flygkapningar och andra liknande handlingar. Jag tycker att herr Ahlmarks sätt att angripa problemet är litet olyckligt. Han formulerar det som ett problem om relationerna mellan Israel och vissa arabstater och ser exklusivt till Palestinagerillan och vad därmed sammanhänger. Det är tyvärr så att man i och med att man turnerar problemen på det sättet internationellt skapar en mängd svårigheter att komma framåt. Det stämmer inte heller med de faktiska förhållandena ute i världen att formulera detta som ett problem mellan vissa stater i harnesk mot andra. Det förekommer flygkapningar, kidnapping, ambassadörsmord osv. med vitt skiftande bakgrund. Inte minst vet vi i vårt land att sådana tragiska händelser kan inträffa med en helt annan bakgrund än den som herr Ahlmark refererar till och som har samband med Palestinagerillan. Jag tror att herr Ahlmark kan hålla med mig om att vi bör tala i generella termer och allmänt sett bör försöka få ett maximalt antal stater att gemensamt åta sig att bekämpa flygkapningarna, så att vi kommer målet närmare. Men försök inte spela upp detta problem som en motsättning mellan en grupp av stater mot andra!
Herr talman! Det här handlar inte om konflikten mellan Israel och arabstaterna. Det handlar om relationen mellan de europeiska stater, regeringar och medborgare, som i dag hotas av terrorister, vilka stimuleras och hyllas av ett antal arabstater. Det handlar främst om oss och inte i och för sig om konflikten med Israel. I Europarådet har vi resonerat så här. FN har stora svårigheter att nå fram till bindande överenskommelser, även om vi hoppas att det lyckas i sjätte kommittén; det arbetet skall vi stödja på alla sätt. FN kommer inte att kunna genomföra effektiva påtryckningar i t.ex. bojkottens form på något område. Det kommer ju vetot i säkerhetsrådet att förhindra. Aktioner i Europa kan snarare driva på behandlingen i FN än försvåra dem. Därför har ett enhälligt Europaråd begärt av våra regeringar ”en gemensam europeisk front för att bekämpa terrorism”. Ingen sade vid behandlingen av frågan i Europarådet att vi inte skall ta upp den på ett europeiskt plan. Ingen sade att vi skulle vänta på FN. Och ingen sade att vi bara skall tala i generella termer, som herr Lidbom nu menar. Inom alla politiska riktningar, alltså inklusive den socialistiska gruppen, var man överens om att de europeiska länderna skall genomföra politiska och ekonomiska påtryckningar på de stater som skyddar terrorister och låter dessa förbereda terroraktioner. Europarådet begär alltså att ministerkommittén verkställer resolutionen. Då behövs det konkreta påtryckningar. Jag skulle därför vilja fråga herr Lidbom: Vilket slag av konkreta påtryckningar vill den svenska regeringen rekommendera? Eller har ni för avsikt att gå emot Europarådets resolution? stater som skyddar
Herr talman! Jag vidhåller att det här är ett problem för både europeiska och andra stater om att skydda sig över huvud taget mot flygkapare och liknande internationella terrorister, oavsett i vilken politisk miljö och mot vilken politisk bakgrund de agerar. Jag vidhåller att den främsta vägen som vi kan gå är att försöka nå enighet mellan staterna om att det här skall vi ta itu med, det här skall vi bekämpa. Vi åtar oss att göra allt vad vi kan på det internationella planet för att komma åt dessa fenomen. I den mån några flygkapare hamnar på vårt territorium så tar vi hand om dem och straffar dem eller utlämnar dem. Det är den linje som vi har följt hittills. Herr Ahlmark efterlyser mera militanta gemensamma aktioner från Europarådets sida. Han nämnde inte andra försök som är på gång att komma till rätta med flygkapningar. Jag väntade mig nästan att han skulle ta upp det pågå göra, men herr Ahlmark nämnde detta med effektiva påtryckningar ordet sanktion låg fruktansvärt nära — och beskrev det så: Vad kan man ende arbetet i ICAO. Det skall jag nu inte själv göra i en situation där det inte kan väntas att FN skulle i sitt säkerhetsråd besluta om några sanktioner på grund av vetoblockering? Därmed pekar han på ett utomordentligt svårt problem. Skall vi vid sidan av FN utrusta andra organisationer med möjligheter att tillgripa vad han kallar för effektiva sanktioner mot stater i frågor som i hög grad har en politisk bakgrund och som angår inte bara umgänget mellan länderna utan har stor betydelse för fred och avspänning i världen? Det är en tveksam fråga, där jag inte är beredd att här och i dag ge herr Ahlmark det svar som han i och för sig skulle önska sig.
Herr talman! Det är klart att jag kan avvakta ett svar från sta Lidbom, till dess han hunnit tänka efter. Men jag tror att det är viktigt i alla sammanhang att inte vara för sent ute, herr Lidbom. Jag tror att det är väldigt viktigt att man inte så här generellt avvisar Europarådets resolution som statsrådet Lidbom på den svenska regeringens vägnar faktiskt har gjort i dag. Europarådet har krävt — och ingen parlamentariker var däremot — att medlemsstaternas regeringar skall ”använda allt sitt politiska och ekonomiska inflytande för att få de berörda staterna att avstå från en politik som tillåter terrorister att förbereda sina aktioner eller att vistas eller få asyl på deras territorier”. Vi gjorde denna resolution i fullt medvetande om att insatsen görs vid sidan av FN för att få ytterligare kraft i vår kamp mot terrorismen.
Herr talman! Herr Ahlmark påpekade att det är viktigt att inte vara sent ute, och det är vi synnerligen medvetna om. Vi har engagerat oss tidigt och aktivt i den här frågan. När generalsekreteraren vid höstens generalförsamling i FN tog upp ämnet flygkapare var Sverige med bland de stater som omedelbart stödde hans initiativ. Samarbete pågår även inom andra internationella institutioner; jag har redan nämnt luftfarts men vi följer ändå dess arbete så nära vi kan. Så snart tillfälle ges kommer Tisdagen den organisationen ICAO. Sverige är inte för närvarande medlem av ICAO, vi att som medlemmar i ICAO medverka utomordentligt aktivt. 28 november 1972 Men jag vill framhålla att vi får vara en aning försiktiga med at tda — — — — Om utbyggnad av om påtryckningar, sanktioner och liknande. I stället bör våra ansträngningar vara någorlunda realistiska så att de kan leda till målet och inte tvärtom skärpa motsättningar, spänningar och konflikter i världen. Att finna vägar till sanktioner och påtryckningar mot stater när FN:s säkerhetsråd är blockerat av ett veto är verkligen inget okomplicerat problem och knappast något problem som vi kan uttömmande behandla här.
Herr talman! Nej, problemet är sannerligen inte okomplicerat, det håller jag med om. Men därför är det alldeles särskilt felaktigt att — som herr Lidbom nu gör — i praktiken säga nej till den resolution som en på den här punkten enhällig rådgivande församling i Europarådet har antagit. Vi gjorde detta uttalande i fullt medvetande om att FN kan blockeras genom veto i säkerhetsrådet. Om man är aktiv på andra områden inom FN — vilket jag är glad att kunna konstatera att Sverige är — borde man också 5—6 veckor efter att Europarådet har antagit en resolution ha läst denna resolution. Rege ringen borde ha tagit ställning till den och kunnat göra en mera utförlig kommentar än de svepande formuleringar som statsrådet Lidbom nu använde. Jag hoppas alltså att statsrådet Lidbom läser på den här resolutionen och att vi kan få en mer utförlig debatt längre fram. Vi måste ändå gemensamt se till att vi effektivt bekämpar den internationella laglöshet som det här handlar om.

Herr talman! Herr Wirmark har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tidigarelägga utbyggnaden av Norrtäljevägen och Kapellskärsvägen med hänsyn till att trafikbelastningen, bl.a. på grund av Finlandstrafiken, hastigt ökar och att Kapellskärsområdet överförs i allmän ägo. Vi kan vara överens om att det är ang äget att en utbyggnad av Norrtäljevägen och Kapellskärsvägen sker så snart som möjligt. Att dessa vägar numera ingår i Europavägsystemet är ett uttryck för den betydelse som vägarna har för den internationella trafiken. Jag hälsar också med tillfredsställelse att Kapellskärsområdet nu förvärvats av landstinget. 97 Man skall dock inte glömma att vi även har andra vägar inom Stockholms län som det är angeläget att bygga ut. För att få en samtidig och en från samhällets synpunkt riktig prioritering mellan olika angelägna vägprojekt styrs vägbyggandet i landet som bekant efter relativt långsiktiga investeringsplaner, som revideras med jämna mellanrum. De närmare formerna för upprättande och revidering av dessa planer finns reglerade i väglagstiftningen. Enligt vägkungörelsen skall, för varje län, flerårsplaner för vägbyggandet omfattande fem år upprättas av vägverket och länsstyrelsen gemensamt i samråd med kommuner och landsting stställs — om länsstyrelse och vägverk är överens av Planerna få vägverket, i annat fall av Kungl. Maj:t. I år pågår revidering av gällande flerårsplaner och de nya planerna, som beräknas fastställas vid årsskiftet, avser perioden 1973—1977. Enligt min uppfattning bör — som jag tidigare uttalat i svar på en interpellation av herr Wirmark i samma fråga för ungefär ett år sedan utbyggnaden av Norrtäljeoch Kapellskärsvägarna prövas tillsammans med andra aktuella projekt i regionen inom ramen för den normala författningsenliga vägplaneringen.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret men vill samtidigt beklaga att kommunikationsministern inte har — lika litet som i interpellationsdebatten — kunnat redovisa någon avsikt eller några åtgärder som skulle tidigarelägga utbyggnaden av Norrtäljevägen och Kapellskärsvägen i förhållande till vägverkets långtidsplan.

Enligt vägverkets långtidsplan skall Kapellskärsvägen påbörjas 1977 och bli färdig först 1982. Norrtäljevägen i sin tur blir enligt planerna inte heller klar före detta datum, troligtvis senare. Samtidigt vet vi att den snabbt ökande Finlandstrafiken på dessa vägar slår alla prognoser. 1971 bestod den av gott och väl 1,5 miljoner passagerare och ca 50 000 långtradare. Interkontinental trafik blandas med familjetrafik av semesterkaraktär. Det kan också väntas att en vidgad handel med Sovjet kommer att ytterligare öka godstrafiken. Här finns alltså ett stort behov av att kommunikationsministern i enlighet med sitt vallöfte personligen griper in. Det rimliga vore ju att, i enlighet med tidigare underhandsuttalanden från departementet, medel för denna interkontinentala led tilldelades genom kommunikationsministerns ingripande vid sidan av den ordinarie medelstilldelningen till vägar i Stockholms län — att alltså medel utginge i särskild ordning. Av argumenteringen i svaret att döma har herr Norling inte någon tanke på det. I min fråga har jag nämnt att Kapellskärsområdet nu har övergått i allmän ägo. Departementet har tidigare ställt som villkor att det sker innan Kapellskärsvägen byggs ut. Här föreligger alltså ytterligare ett skäl, herr Norling, för att nu lösa frågan. Är verkligen tiden inte mogen för att infria löftet och ge ett extra anslag vid sidan av flerårsoch fördelningsplanen? Det finns inget hinder inom vägverket, såvitt jag vet, för att omedelbart sätta i gång de vägprojekt det här är fråga om.
Herr talman! Jag lade märke till att herr Wirmark konstaterade att ingenting har skett. Det skulle man kunna tyda som att allt ligger stilla när det gäller utbyggnaden och förbättringen av Norrtäljevägen. Det är nu inte hela sanningen. Vad gäller utbyggnaden av Norrtäljevägen kan man konstatera att den största trafiken naturligt nog finns på den del av vägen som ligger närmast Stockholm. På den sträckan vet även herr Wirmark att stora ombyggnadsarbeten har bedrivits och fortfarande pågår. Jag får exempelvis hänvisa till att man nu i höst har öppnat för trafik den planskilda korsningen vid Mörby. Enligt upplysningar som jag inhämtat från vägverket fortsätter man utbyggnaden genom att påbörja arbeten med planskild korsning vid Danderyds sjukhus under nästa år. Återstående delen intill Stockholm, ombyggnad av avsnittet vid Bergshamra och ny bro över Stocksundet, kan enligt förslag till flerårsplan för vägbyggande under perioden 1973—1977 påbörjas i slutet av denna period. Vintern 1971—1972 påbörjades med beredskapsmedel delen Rösa— Frötuna vid Norrtälje. AMS har anvisat 4 miljoner kronor för fortsatta arbeten där. För väg E 3 mellan Frötuna och Kapellskär får jag hänvisa till vad jag sade för ett år sedan i mitt interpellationssvar till herr Wirmark. Jag kunde då konstatera att denna väg efter förstärkningsoch förbättringsåtgärder har upplåtits för tung trafik, dvs. tillåtet axel 16 ton. Jag nämner detta som exempel på vad som pågår på den här vägen. Låt mig också upplysningsvis säga att enligt uppgift från vägverket är ramen för hela femårsperioden 1973-1977 för Stockholms län för riksvägar inklusive T-banor 560 miljoner kronor och för länsvägar 140 miljoner kronor. Sammanlagt 700 miljoner kronor har alltså vägverket meddelat att Stockholms län kan planera för under den femårsperiod som nu kommer. Låt mig också, för att göra debatten mer fullständig, konstatera vad både herr Wirmark och jag vet, nämligen att en diskussion just nu pågår om fördelningen av trafik mellan Stockholms hamn och hamnen i Kapellskär. Den diskussionen är helt ny — den har kommit överraskande för oss alla. Jag vill bara nämna den därför att den kan innebära att vi får anledning att från statens sida gå till Stockholms stad och Stockholms län och fråga: Var skall trafiken till Finland i framtiden egentligen gå?
Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse den indikation som kommunikationsministern gav på ett intresse av att tala med de lokala Nr 125 myndigheterna om frågan med anledning av de Tisdagen den beträffande Vikinglinjens planer. Det har faktiskt sedan länge varit ett 28 november 1972 önskemål från lokalt håll att få i gång ett resonemang med kommunika — — — — — tionsministern, och jag hoppas att det också kommer att ge resultat Om utbyggnad av beträffande de andra vägarna. Norrtäljevägen och Jag sade inte i mitt första inlägg att ingenting gjordes; det kan man se Kapellskärsvägen av protokollet. Men kommunikationsministern har inte bestritt vad jag sade, nämligen att enligt den långtidsplan som nu finns skall Kapellskärsvägen påbörjas 1977 och bli färdig först 1982. Norrtäljevägen i sin tur blir inte heller klar före detta datum trots att bitar här och var påbörjats tidigare. Jag fick inget besked om huruvida herr Norling har för avsikt att påskynda byggstarten, om man kan tilldela medel för utbyggnaden av de här båda vägarna i särskild ordning. Är det verkligen omöjligt att här ge ett besked, ett ja eller ett nej? Jag tror att inte bara den lokala befolkningen, inte bara de semestrande i den här vackra regionen, utan alla trafikanter och de är många på de här vägarna — med spänning avvaktar kommunikationministerns svar. Låt mig bara säga att det ju inte är något tvivel om vem som skall ge det här svaret. Herr Palme uttalade själv för någon vecka sedan i Norrtelje Tidning som svar på en fråga: ”Jag kan bara a att det här är kommunikationsminister Norlings fråga. Det är han som avgör pröv
Herr talman! Jag har ingen anledning att ta tillbaka någonting av det jag sagt vare sig 1970 eller senare i den här frågan. Det är ett naturligt intresse för alla parter att se till, att vägar som har sin förgrening även till internationella leder så långt det är möjligt får en upprustning som svarar mot det behov som föreligger. Det behöver vi inte diskutera mera om. I slutet av mitt svar på herr Wirmarks fråga har jag sagt att ekonomiseringen bör ”prövas tillsammans med andra aktuella projekt i regionen inom ramen för den normala författningsenliga vägplaneringen”. Jag nämnde i min förra replik, att man inom länet tilldelats 700 miljoner kronor av vägverket att användas under fem år. Vägen som vi här talar om ligger i storleksordningen 40 miljoner kronor. Prioriteringen bör vi väl i det här ögonblicket lämna till dem som skall göra den, nämligen länets myndigheter. De bör bäst veta var de har sina aktuella vägbekymmer.
Herr talman! Till det senaste vill jag bara tillägga att de lokala myndigheterna tidigare genom underhandsmeddelanden från departementet har fått intrycket att erforderliga medel för de h är företagen skulle utgå i särskild ordning. Jag har t.o.m. sett en skrivelse där landshövdingen i länet har förutsatt att så skulle bli fallet. Att nu bara hänvisa till de medel som finns för alla vägprojekt i länet är ju att frångå en tidigare ståndpunkt man har ju låtit förstå att en sådan ordning skulle tillämpas. 100 Herr talman! Jag vill sluta med att säga att jag hoppas att kommunikationsministern ytterligare begrundar detta och att han på den ena eller den andra vägen kan få fram medel till att uppfylla det löfte
Herr talman! I klarhetens namn vill jag sluta för min del med att bara säga att jag för ett år sedan gav samma svar till herr Wirmark som jag har gett i dag.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att i framtiden förhindra en upprepning av den beslutade kommenderingen av polismän till Stockholm. Den 15 maj 1972 tillkallade jag en utredningsman med uppdrag att utreda frågan om åtgärder för att förbättra polisens arbetsförhållanden i Stockholm. I en promemoria av utredningsmannen den 26 juni 1972 gjordes en kartläggning av bakgrunden till utredningsuppdraget och skisserades vissa möjligheter att lösa de problem som föreligger. Yttranden inhämtades från närmast berörda myndigheter och organisationer. Mot bakgrund av de remissyttranden som kom in och det rådande personalläget i Stockholms polisdistrikt föreslog utredningsmannen i samråd med representanter för Svenska polisförbundet i skrivelse den 23 augusti 1972 att 200 polismän från andra polisdistrikt skulle kommenderas att tjänstgöra i Stockholm i två omgångar under tiden den 1 oktober 1972 — 31 mars 1973. Skrivelsen remitterades till rikspolisstyrelsen, som förklarade sig beredd att vidta åtgärder i enlighet med utredningens förslag. Rikspolisstyrelsen beslöt därefter den 1 september, med stöd av 5 § instruktionen för rikspolisstyrelsen, att Stockholms polisdistrikt skulle erhålla polisförstärkning under angiven tid och i den omfattning som utredningen hade föreslagit. Personalen skulle i första hand tas ut efter frivilligt åtagande. Rikspolisstyrelsen bestämde hur många polismän som skulle tas från olika län. Stockholms län berörs inte. Uttaget varierar mellan 2 och, i ett fall, högst 14 polismän från samma län. En av anledningarna till bristsituationen vid ordningsavdelningen är den alterneringstjänstgöring varom Kungl. Maj:t tidigare har fattat beslut. Den nyutbildade polispersonalen placeras under de två första yrkesverksamma åren i alterneringstjänstgöring. Detta system tillämpas fr.o.m. den grundutbildningskurs som avslutades den 17 mars 1972. Dessa extra polismän tjänstgör enligt den föreskrivna ordningen först ett år vid kriminalavdelningen, därefter ett år vid ordningsoch trafikavdelningarna. Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt 101 att kompensera ytterligare avgångar från ordningsoch trafikavdelningarna med nyutbildad personal förrän den första alterneringsomgången avslutat sin tjänstgöring vid kriminalavdelningen i mitten av mars 1973. Man kan anta, att antalet vakanser ytterligare kommer att öka vid ordningsoch trafikavdelningarna före denna tidpunkt. Kommenderingen kan emellertid sägas i stort ha löst vakansproblemet i Stockholm på kort sikt. En tendens till förbättrad rekrytering har kunnat märkas i höst. Den påverkar emellertid inte personalsituationen vid ordningsoch kriminalavdelningarna förrän under budgetåret 1974/75. Utredningen har mot denna bakgrund uttalat, att det inte är uteslutet att kommenderingar från andra polisdistrikt kan komma att visa sig nödvändiga under vissa perioder även efter utgången av mars 1973. I första hand menar utredningen att perioden den 1 april—30 juni 1973 kan bli aktuell. Därefter torde kommenderingar behöva förekomma endast vid särskilda tillfällen såsom har förekommit tidigare. Det är ännu för tidigt att ta slutlig ställning till frågan, om kommenderingar utöver de redan beslutade, dvs. för tiden intill den 31 mars 1973, kommer att behövas. Det beror på hur förhållandena utvecklas. Varje möjlighet att begränsa kommenderingarna kommer att tas till vara. Huruvida ytterligare kommenderingar behövs beror också i någon mån på den vidare behandlingen av de förslag utredningsmannen lagt fram i sitt betänkande den 20 oktober 1972. En del av förslagen — det gäller främst föreslagna nya tjänster — behandlas i höstens budgetarbete. Resultatet kommer således att framläggas i statsverkspropositionen. Även andra förslag från utredningen är för närvarande föremål för beredning i departementet. Jag tänker bl.a. på förslag om: omreglering av ett antal tjänster i syfte att stärka arbetsledningen, inrättandet av göromålsförordnanden m.m. Det är möjligt att dessa frågor kan lösas i sådan tid att en del av utredningens förslag kan genomföras redan före den 1 juli 1973. Jag vill slutligen nämna att utredningen arbetar vidare med frågor som rör förhållandet polis—-allmänhet och vissa rekryteringsfrågor.

Herr talman! Polisens arbetsförhållanden har varit under debatt i flera år. Dagens situation har alltså inte kommit så där helt oväntat, och att debatten skärpts på sistone är väl i och för sig inte förvånande. Samtidigt som jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation måste jag tyvärr konstatera att svaret i stort sett bara är ett återgivande av förhållanden som vi väl redan känner. Dessutom hänvisar justitieministern till vissa åtgärder som föreslagits i den utredning om polisen i Stockholm som gjorts av expeditionschefen Ingvar Gullnäs. Jag måste beklaga att svaret är så här pass intetsägande jaj”då intetsägande att det knappast är något svar alls. Jag tycker det är otillfredsställande med svar av typen ”det beror på hur förhållandena utvecklas” eller ”det beror på hur framlagda förslag kommer att behandlas”. Det ger ingen vägledning vare sig för mig eller för dem som berörs av frågan. I den i interpellationssvaret nämnda utredningen konstaterar utred = Nr 125 ningsmannen att en akut bristsituation uppstått hos polisen i Stockholm. Tisdagen den Utredningsmannen säger att denna bristsituation bl.a. beror på att man 28 november 1972 från 1969 har fått vidkännas en starkare utflyttning av polismän från Stockholm till andra polisdistrikt än tidigare. Vidare sägs det att arbetstidsförkortningen, som successivt genomförts fram till den 1 januari i år, och skärpta regler för övertidstjänstgöring har medverkat till den uppkomna situationen. När det gäller utflyttningen av polismän konstateras att den varit dubbel så stor under de tre senaste åren som tidigare år. Vidare genomfördes, sägs det i utredningen, i april i år en omorganisation av Stockholms polisdistrikt som enligt personalen ytterligare försämrade arbetsförhållandena. Därtill kom, i samband med 1971 års avtalsförhandlingar, överenskommelsen — som också nämns i svaret här — om den s.k. alterneringstjänstgöringen. Mot denna bakgrund måste jag uttala min förvåning över att justitieministern inte tidigare upptäckt vartåt det barkade. Polisledningen i Stockholm var naturligtvis medveten om utvecklingen, och det synes mig att både rikspolisstyrelsen och personalorganisationerna var lika medvetna om den. Men regeringen var tydligen inte oroad av utvecklingen. Inte heller var justitieutskottets socialdemokratiska ledamöter särskilt oroade av utvecklingen när vi debatterade frågan den 16 mars i år här i riksdagen. Då avvisade man nämligen oppositionens krav på förstärkningar.

Justitieministern tycks således ha varit nöjd vid den tidpunkten, och några åtgärder av det slag som oppositionspartierna då krävde, var alltså inte befogade. Det var den 16 mars. Den 15 maj, två månader senare, hade det tydligen gått upp även i kanslihuset att situationen var prekär, för då fick, som det också sägs i svaret, expeditionschefen Gullnäs i uppdrag att — jag citerar ur direktiven — ”utreda frågan om åtgärder för att förbättra polisens arbetsförhållanden i Stockholm”. Som också sägs i svaret kom utredningsmannen redan den 23 augusti tillbaka med en skrivelse, i vilken han framhöll behovet av att 200 polismän från det övriga landet kommenderades till tjänstgöring i Stockholm i två omgångar under tiden den 1 oktober i år—31 mars nästa år. Så har också skett. För mig framstår det som otillfredsställande att man kan hamna i en sådan här situation och att man med så kort varsel — beslutet i rikspolisstyrelsen fattades den 1 september — kommenderar in poliser från landets olika delar till Stockholm för att tjänstgöra där i tre månader. När vi beslutade om utflyttning av statliga verk från Stockholm fastlade vi att utflyttningen skulle ske under ett visst antal år. När man gör ingrepp i människors frihet att själva bestämma var de vill bo och arbeta, är det både naturligt och berättigat att kräva, att de ingreppen görs med största möjliga varsamhet. Många förhandlingsfrågor måste också klaras upp först. Men här gavs vederbörande endast några veckors respit. Vidare är det så — och det vet naturligtvis justitieministern lika bra som jag — att de nödvändiga förhandlingar och överläggningar mellan berörda parter, som borde ha föregått denna kommendering, kom till stånd först sedan vederbörande polismän hade tillträtt tjänstgöringen i Stockholm. Med den erfarenhet justitieministern har av fackligt arbete inser han säkerligen det ohållbara i en sådan situation. Varför förutsåg man inte utvecklingen i detta fall? Varför nonchalerade man olika propåer? Varför lyssnade man inte till rikspolisstyrelsen? Varför lyssnade man inte på personalorganisationerna? Och varför blev man så överrumplad? Men den kanske viktigaste frågan i sammanhanget återstår ändå, nämligen denna: Är sådana här åtgärder någon lösning ens på kort sikt? Om åtgärderna skall innebära någon lösning måste man förutsätta att vi har för många poliser inom Övriga distrikt här i landet. Har vi det? Nej, sannerligen inte! Jag tror inte att justitieministern heller anser att vi har för många poliser ute i de övriga distrikten. Är det då verkligen försvarbart att ta 14 polismän från ett enda distrikt för tjänstgöring i Stockholm? Och var det tillfredsställande att denna kommendering genomfördes utan att de ekonomiska förhållandena var helt klarlagda i förväg? Herr talman! Efter detta vill jag bara helt kort beröra polissituationen ute i landet, och det gör jag genom att ta ett exempel som jag har till hands. Det gäller situationen inom det poli sammanställning över antalet ordningspolismän i yttre tjänst under tiden distrikt där jag själv bor. En 21 september—21 november i år, således under de två senaste månaderna, visar att man där under tiden från kl. 22.00 till kl. 2.00, utöver personal för trafikövervakning och spaningsarbete, varannan kväll i genomsnitt har bara tillgång till två polismän för ett område på 2 123 kvadratkilometer och med en folkmängd på 74 000 personer. Området omfattar alltså en yta på mer än en fjärdedel av Södermanlands län. I det området finns fyra förutvarande städer och en köping samt ett antal mindre tätorter. Vidare finns det här en relativt stor hamn, i Oxelösund, en fångvårdsanstalt och en upptagningsanstalt för pojkar. Under 20 nätter per månad har man i detta område bara tillgång till mellan två och fyra ordningspolismän för yttre tjänst. Detta gäller alltså under oktober och november, som är relativt hyggliga månader, men om man ser på situationen i området under sommaren då man inte har tillgång på fler polismän, snarare tvärtom så förstår man situationens allvar. Jag tror inte, herr justitieminister, att situationen i detta polisdistrikt, där jag själv bor, är unik. Den kan säkerligen överföras till de flesta polisdistrikt. Man kan då inte undra på att medborgarna känner oro, oro för liv och egendom. Att förflytta sig inom ett område, som är sju mil långt och tre mil brett tar sin tid för polismännen, hur bra utrustning de än har. Jag måste, herr talman, få ta ett ögonblick i anspråk för att beröra den situation som kan uppstå efter den 31 mars. Här ger justitieministerns svar ingen vägledning. Det enda som sägs är att varje möjlighet att begränsa kommenderingen skall tas till vara och att det är för tidigt att nu uttala sig om hur det kan se ut den 1 april. Vi vet alltså inte hur det kommer att bli. Vi vet det inte, poliserna vet det inte, och allmänheten r ingen vägledning. Kommer de åtgärder som utredningsmannen föreslagit, för att åstadkomma en förbättring av rekryteringsförhållandena i Stockholm, att genomföras? Kommer justitieministern själv att medverka till att avtalsverket får ett sådant extra förhandlingsuppdrag att i varje fall de åtgärder utredningsmannen föreslagit, kan genomföras utan tidsutdräkt? Kommer justitieministern vidare att medverka till att polisutbildningen byggs ut? Kan man räkna med att erfarenheterna från den nu gångna kommenderingstiden resulterar i att rikspolisstyrelsen får bättre gehör för sina framstötar? Herr talman! Det här var många frågor. Men de är självfallet framsprungna ur det förhållandet, att jag inte har funnit den vägledning i interpellationssvaret, som jag skulle ha önskat, och också ur den oro som det finns anledning att känna inför denna situation både ur allmänhetens och ur poliskårens synpunkt. Vi talar mycket om arbetsmiljö och om behovet av medinflytande för att kunna påverka den egna arbetssituationen. Polismännen upplever säkerligen ofta de här parollerna som ett hån mot sig själva. De har ju dessutom det tvivelaktiga nöjet att bevaka att sådana paroller kan framföras under bästa möjliga ordnade förhållanden. Men när får de själva någon möjlighet till en hygglig arbetsmiljö och möjlighet att påverka sin arbetssituation? När kan vi räkna med att polisens svåra arbete röner den uppskattning och den positiva värdering från myndigheters, allmänhetens och inte minst massmedias sida som är motiverat? Jag tror att det klart måste sägas ut från alla håll att polismännen är en ovärderlig tillgång i vårt samhälle. I sitt ofta grannlaga arbete måste de känna vårt stöd och vårt förtroende. Jag är medveten om att justitieministern delar dessa mina synpunkter, men jag vore ändå glad om justitieministern kunde ge ett något utförligare svar än han gjorde i interpellationssvaret.